Herr talman! Jag har redan fört sakdebatt om ekonomisk politik med Arne Kjörnsberg, socialdemokraternas talesman i finansutskottet. Att jag nu har begärt ordet för replik på Allan Larsson beror på att denne tillskriver mig en större betydelse än vad rollerna som moderat gruppledare och enkel ledamot av finansutskottet motiverar. Allan Larsson talar föraktfullt om ''Tobissons träsk''. Jag undrar om han riktigt har hängt med i de senaste rönen inom miljöpolitiken. Efter vad jag förstår är våra våtmarker något som man numera är angelägen att slå vakt om och bevara. Utöver en förkärlek för misslyckade metaforer har Allan Larsson en benägenhet att marknadsföra missvisande myter. En sådan är att jag skulle ha förordat linjen att först sänka skatterna och sedan spara. Som jag många gånger har förklarat var innebörden av mitt utalande, att det i ett gränslöst Europa blir nödvändigt att sänka skattetrycket. Denna nödvändighet blir bestämmande för behovet att spara. Men självfallet skall detta göras parallellt, alldeles som regeringen och dess underlag här i kammaren nu gör. Allan Larsson går vilse med sina myter och metaforer på ett sätt som gör det befogat att tala om ''Larssons labyrint''. Där har han alla förutsättningar att känna sig hemma. Som Allan Larsson säkert vet kännetecknas en labyrint av att det finns gott om vändpunkter runt varje hörn.
Herr talman! Lars Tobisson försöker nu när han kan skåda vidden av vad hans råd leder till, friskriva sig från ansvaret för det som sker. Men Lars Tobisson är ingen obetydlig figur. I sitt anförande skroderar han själv över hur han och Anne Wibble förra våren hade utväxlat de formuleringar som ledde fram till dokumentet Ny start för Sverige. Det var han själv som satt på en presskonferens och var lycklig över upptäckten att man först kunde sänka skatterna och sedan någon gång i framtiden genomföra besparingar. Det är det vi nu ser. Våtmarker, herr talman, skall man ha i naturen och inte i den ekonomiska politiken.
Herr talman! Jag skall förklara regeringens ekonomiska politik på ett sätt som Allan Larsson med sin svaghet för bildspråk bör kunna förstå. I stället för Tobissons träsk skall jag berätta om Jag bor i ett äldre hus utanför Stockholm. Redan när familjen flyttade in där för över 20 år sedan visade yttertrappan tecken på begynnande förfall. Länge lappade vi och lagade. Det blev omläggning av en sten här, litet silikon där och ommurning här och var. Men till slut gick det inte längre. Trappan rasade innifrån, hela trappsteg lossnade och det var allmänt farligt att gå där. Trappräcket gav bara en skenbar trygghet. Lutade man sig för kraftigt mot det gav det vika, eftersom fästena satt löst. Det blev nödvändigt med en fullständig renovering. Trappan fick förses med ny grund och sedan gjutas om steg för steg. Det tog tid, och det krävde uppoffringar. Om Allan Larsson kommit på besök mitt under byggtiden, kan jag tänka mig att han skulle ha uppfatta det som ett träsk. Trappstegen var borta liksom alla tillfälliga lagningar, och det var svårt att ta sig fram. Men allteftersom arbetet fortskred kunde vi börja ta trappan i bruk. En ledstång sattes upp, till hjälp för dem som har behov av stöd. Tätningar gjordes mellan trappstegen för att kommande bistra tider inte skulle spränga sönder trappan inifrån. Nu står Tobissons trappa där, hel och säker. Det har varit värt all möda och alla uppoffringar. Det kan ju Allan Larsson tänka på, medan vi på regeringssidan arbetar vidare för att reparera och stärka Sveriges ekonomiska struktur. När han har funderat färdigt, hoppas jag att han väljer att stiga mot höjderna i Tobissons trappa i stället för att irra runt i Larssons labyrint.
Herr talman! Lars Tobisson är mannen som har förklarat att om man bara sänker skatterna löser man alla problem. Man får då tillväxt, bättre statsfinanser, och det blir bättre på allt sätt. Nu har vi sett effekterna av den politiken. Nu kan vi se att tillväxten blir sämre, arbetslösheten blir större och budgetunderskottet växer. Varför går då inte Lars Tobisson in och säger att vi måste sänka skatterna ännu mer? Ni har slagit back och säger att man inte kan fortsätta på den vägen. Är inte detta det bästa beviset på att vad ni gör och vad som har gjorts är just det som Lars Tobisson beskrev? Man underminerar trappan, bygget och huset. När ni tillträdde var situationen att Sverige uppfyllde de högt ställda europeiska stabiliseringskraven. Mina frågor kvarstår: När kommer, med er politik, Sverige på nytt att göra detta? När kommer vi på nytt ned på den arbetslöshetsnivå som gällde när ni tog över? När kommer räntorna ner på den nivå som gällde när ni tog över?
Herr talman! Jag begärde replik eftersom jag reagerade på Allan Larssons debatteknik. Han citerade i kammaren i dag, liksom han har gjort så många gånger förr, Lars Calmfors som stöd för sina teser. Jag har känt Lars Calmfors i 20 år som en mycket eftertänksam och kunnig analytisk person. Jag menar att Allan Larsson missbrukar Lars Lars Calmfors säger att man skall stimulera sysselsättningen i Sverige på olika sätt, men han tar avstånd från det sätt som Allan Larsson har rekommenerat. Han talar om att det återstår att sänka de lagstadgade arbetsgivaravgifterna som kan finansieras genom en kombination av sänkt kompensationsgrad i socialförsäkringarna och genom att man låter arbetstagarna ta över en del av socialförsäkringsavgiften. Det är ett exempel. Ett annat exempel som han ger är att det naturliga vore att arbetsmarknadens parter själva genomförde en kostnadsanpassning. Han pekar också på möjligheten att man skulle avstå från att sänka momsen. Allan Larsson tar bara den ena delen av Lars Calmfors analytiska arbete, och sedan ger han intrycket av att Lars Calmfors skulle stå bakom hans egen framställning. Det är helt fel. Det är vilseledande, och det är orättvist mot Lars
Herr talman! Jag tackar Carl B. Hamilton för denna lektion i på vilket sätt man får föra debatt i Sveriges riksdag. Jag hoppas att ni tänker på samma sätt när ni citerar andra personer som ni gärna vill referera till i den offentliga debatten. Jag behöver inte nämna några namn. Låt mig bara säga att vi uppenbarligen har samma kritik mot regeringens sätt att låta arbetslösheten rusa i väg. Vi har olika meningar om vilka medel man skall använda för att lösa problemet. Jag tycker att det är fullt rimligt att det i den offentliga debatten finns olika meningar om hur man skall göra. Jag är mycket bestämd beträffande att det inte är genom den här typen av skattesänkningar och andra åtgärder som man skall åtstadkomma den kostnadsanpassning som är nödvändig för en stark konkurrenskraft. Det skall ske just på det sätt som vi nu är på väg att göra mycket framgångsrikt, nämligen att åstadkomma en allmän kostnadsanpassning genom stabiliseringsavtalet och en förbättrad produktivitet. Anne Wibble har bekräftat att detta också ger resultat. Vi ser det i de siffror som har redovisats från finansutskottet. Vi kommer att ha en tillväxt för exportindustrin. Jag har just fått SCB:s senaste information, som visar att orderingången nu är uppåtgående i exportindustrin. Det är den vägen vi skall klara kostnadssituationen, och inte genom att ytterligare försvaga de offentliga finanserna. Det leder bara till högre räntor. Mina frågor kvarstår: När kommer vi ner på den räntenivå som gällde när ni tog över? När kommer vi ner på den arbetslöshetsnivå som gällde? När kommer vi tillbaka så att vi kan uppfylla de europeiska stabiliseringsvillkoren?
Herr talman! Allan Larsson säger att vi expedierar Moderaternas politik. Jag vill erinra om att i valet gick Moderaterna och Folkpartiet fram med programmet Ny start för Sverige. Centern gick fram med programmet Grön start för Sverige. Även kds hade sitt eget program. Gemensamt blev detta en regeringspolitik som nu har vunnit betydande framgångar under det här riksmötet. Bland de första förslag som lades på riksdagens bord var centerförslaget att sänka momsen på livsmedel. Moderaterna expedierade det centerförslaget. I dagens debatt framstår Allan Larsson som den ensamme mannen. Hans minne är dessutom mycket kort. I valrörelsen talade han om vändpunkter som skulle komma. De skulle komma i ekonomin efter en mängd signaler som Larsson likt en stins skickade i väg. Han stod på perrongen. Hösten 1990 var det EG-ansökan som gällde. Det skulle ge fart åt den svenska ekonomin. Våren 1991 handlade det om ecu-anknytning av kronan. Inte ens den signalen ledde fram till resultat. I valet stod Allan Larsson som den ensamme stinsen på perrongen. Han vinkade av Sverige och svensk ekonomi, men på fel bana. Det insåg väljarna och avsatte Allan Larsson som den som hade ansvaret för ekonomin, för det blev fel väg. Myten om Allan Larsson som räddare för svensk ekonomi var bara en myt. När jag hörde Allan Larsson nu och ett antal tidigare gånger i ekonomisk-politiska debatter så tänkte jag på den bok Anna-Greta Leijon skrev. Jag förstår henne bättre nu.
Herr talman! Det är intressant att lyssna när herr ordföranden i finansutskottet skall förklara och försvara hur han expedierar moderat politik. På en punkt har han uppenbarligen haft framgång. Han lyckades övertyga Lars Tobisson och Anne Wibble när det gällde momssänkningen. Men vad mer? I övrigt är det Per-Ola Eriksson och hela Centern som har fått följa med i den kraftiga högervridning som har skett. Det syns också i opinionssiffrorna hur högern kramar musten ur mittenpartierna. Det skall bli intressant att följa fortsättningen. Låt oss ta detta med ekonomin. Jag förstår inte hur Per-Ola Eriksson som ordförande i finansutskottet kan vara lycklig över att inte konjunkturuppgången har fått bättre fart. Han borde vara den förste att beklaga att regeringens politik inte har lett till snabbare resultat. Kanske borde han läsa om inledningen på sitt anförande. Där gavs det i varje fall ett erkännande av att det nu börjar röra på sig för exportindustrin. Som jag sade: SCB:s material visar att exportindustrin sedan årsskiftet har en påtaglig förbättring i orderingången. Det bör leda till att vi produktionsmässigt får ett bättre utfall. Men det stora som har hänt är att ni med er politik, med höga räntor och med era åtstramningar har drabbat hela hemmamarknadssektorn. Det är där vi har bromsen på den uppgång som annars skulle ha kommit i gång. Det är där vi missar de resurser som vi borde skapa. Det är där vi får arbetslösheten. Hur kan Per-Ola Eriksson vara glad och stolt och peka finger och säga: Så bra att det inte blev någon uppgång! Vi måste tvärtom alla vara intresserade av att svensk ekonomi kommer i gång. Ni bör tänka om så att ni inte bromsar och tar bort den kraft som måste finnas. Kom ihåg att för svenska exportföretag är hemmamarknaden den viktigaste delen. De måste kunna få avsättning här för att få den finansiella styrkan att lyckas på exportmarknaderna. Ni underminerar dem i det avseendet.
Herr talman! Jag vill påminna Allan Larsson om en sak. lägre arbetsgivaravgifter; bättre riskkapitaltillförsel till småföretagen; kraftigt förstärkta regionalpolitiska anslag; kraftiga ökningar då det gäller investering i infrastruktur, vägar och järnvägar; kraftiga satsningar på arbetsmarknadspolitiska åtgärder -- allt detta är åtgärder hämtade från Centerns program och som också regeringen i sin helhet ställt upp på. Jag kunde fortsätta uppräkningen. Jag tycker litet synd om Allan Larsson för att han måste skriva om historien. Allan Larsson har många gånger gett sken av hur framgångsrik den politik var som Allan Larsson administrerade på det ekonomisk-politiska området. Men den ledde Sverige in i betydande ekonomiska problem. Den signalverksamhet som Allan Larsson försökte sig på lik en stins under hela valrörelsen, den gav inget svängrum för svensk ekonomi. Nu får vi rätta till de problem som Allan Larsson med sin ekonomiska politik satte Sverige i. Det är ett mödosamt arbete, men vi har tagit på oss det ansvaret. Jag är övertygad om att väljarna kommer att ge oss utdelning 1994.
Herr talman! Per-Ola Erikssons sätt att beskriva vad som skett sänker trovärdigheten hos Per-Ola Eriksson som ordförande i finansutskottet. Jag tror inte det finns någon annan än Per-Ola Eriksson som kan hålla ett sådant inlägg som detta. Läs litet av vad som skrivs! Läs vad som har sagts om den serie av ekonomisk-politiska åtgärder som vi vidtog under den tid som jag var med och hade ansvaret. Se på effekterna, på det ni nu gärna vill ta äran av. Det ligger i kostnadsanpassning. Det ligger i den nedtagning som vi gjorde av räntor via ecuanknytningen. Det var ingen signalpolitik. Det var reella åtgärder som gav ordentliga effekter. Kostnader, priser, räntor -- allt utvecklades rätt. Sedan sjabblade ni i höstas och skapade intrycket hos omvärlden att Sverige och den svenska regeringen höll på att lägga om valutapolitiken. Vi fick en osäkerhet som fortfarande sitter i och som gör att svenska företag får betala för höga räntor och att svenska hushåll får alltför tung börda. Så är det! Jag skall ge ett erkännande till Per-Ola Eriksson och det gäller stabiliseringsavtalet. Där stod Olof Johansson och Centern upp. Utan den insatsen hade vi haft svårt att klara hem det, men det gjorde vi. Då var det Wibble och Tobisson som stod här i kammaren och hackade på oss. Men det var en insats som var avgörande för svensk ekonomi, också för att vi skulle kunna göra den omläggning och knytning till det europeiska valutasystemet som skedde. Jag har ingen anledning att på något sätt skämmas för de åtgärder vi vidtog. Jag är tvärtom väldigt stolt över det vi gjorde. Jag ser resultaten, och det kommer Per-Ola Eriksson kanske att kunna medge i sin kammare. Men jag förstår att det tar emot att visa den generositet man rimligen borde ha som ordförande i ett av riksdagens viktigaste utskott.
Herr talman! Jag förstår att socialdemokraterna anser sig behöva två företrädare i den här ekonomiska debatten. De företräder, såvitt jag förstått i dag, två och möjligen ännu fler ståndpunkter som är sinsemellan oförenliga. Då är det i och för sig enklare om dessa åsikter förs fram från olika personer. Tyvärr är det inte heller på det viset alldeles klart. Båda dessa motstridiga åsikter har förts fram i dag av först Arne Kjörnsberg och därefter Allan Larsson. Regeringen har, i dessa båda herrars tappning, anklagats först för hårdhänt åtstramning, sedan i nästa mening, eller möjligen med ett kommatecken emellan, för en lättsinnig politik med ofinansierade skattesänkningar. Detta illustrerar tycker jag, att socialdemokraterna själva tror så litet på sin egen retorik att de inte kan bestämma sig för vilket ben de skall stå på. Det vore en fördel om de kunde bestämma sig innan vi har en diskussion. Det skulle bli enklare för dem själva på det viset. Jag har läst socialdemokratiska motioner och jag har läst de reservationer socialdemokraterna har avlämnat till betänkandet. Där framgår, om man skall göra en någorlunda kortfattad summering att socialdemokraterna påstår sig kunna ordna 100 000 nya jobb, ökad social service, mera välfärd och samtidigt minskat budgetunderskott. Ingenting har en kostnad. Allt detta goda kan man få raskt och käckt alldeles gratis. Det är en intressant uppfattning som även dagens finansminister skulle vara beredd att diskutera. Om det vore så skulle det vara jättebra. Jag tycker att det är litet synd att ni inte kom på detta tidigare. Jag har därför en liten misstanke att inte ens ni själva upplever det som korrekt och trovärdigt. Rimligen hade ni själva kommit på denna snillrika politik för ett år sedan, om de förändringar i de offentliga utgiftssystemen, den reformering av sjukförsäkringsreglerna och lägre ersättningar, alla de besparingar i diverse offentliga utgifter som ni brottades med, var alldeles onödiga, som de påstås vara i den tappning ni nu kommer med. Det är litet konstigt, tycker jag, att det som för den socialdemokratiska regeringen för ett à ett och ett halvt år sedan tedde sig så ohyggligt svårt i själva verket var jätteenkelt, som det ser ut nu. Det tycker jag bevisar mycket tydligt att den socialdemokratiska politiken inte är sammanhängande och inte trovärdig. Jag tycker att det är beklagligt, därför att det förtar ju ändå inslag i den ekonomiska debatten. Jag tycker att det är roligt att debattera ekonomisk politik, men bara om det som tas upp har något samband med verkligheten. Det är också litet synd att inte Allan Larsson lyssnat på de inlägg som har gjorts här i kammaren. Han ställde några frågor till mig och uppmanade regeringen i största allmänhet att ändra politik. Det verkar litet konstigt, ungefär fem minuter efter det att jag klart och tydligt har deklarerat och efter att företrädare för de fyra partierna har deklarerat att vi fortsätter med vår politik. Det är detta finansutskottets majoritet har föreslagit, och det är det kammaren skall besluta om. Det verkar på något sätt som om man inte hade någonting i sak att debattera, när man kommer med fullständigt meningslösa uppmaningar att vi skall ändra på oss. Jag tycker nog att jag var utomordentligt tydlig i fråga om det som jag ser som det viktigaste inslaget framöver, nämligen uthållighet. För att inte omintetgöra de positiva tecken som i dag finns på begynnande exportledd tillväxt krävs det uthållighet. Allan Larsson talar nu ganska allmänt om en generell efterfrågestimulerande politik med ökad inhemsk efterfrågan. Jag kan bara hänvisa till det som Carl Hamilton sade för någon timme sedan eller en och en halv, att detta motverkar sitt eget syfte därför att det leder till högre räntor. Det blir inga flera investeringar, det blir inga flera jobb, det blir inga flera resurser för social välfärd och god fördelningspolitik. Låt mig ställa en fråga tillbaka till Allan Larsson angående de finansiella problemen, där jag tyckte att det ändå fanns en viss beredskap för diskussion och där vi har haft ett visst samarbete. Jag tycker att det är litet konstigt att den socialdemokratiska politiken går ut på att låta AP-fonden köpa mera fastigheter och mera aktier. Är det verkligen Allan Larssons allvarliga mening att det som långsiktigt reparerar den spruckna bubblan efter överhettningen och det hårda kapitalets 80-tal är att staten köper en massa fastigheter? Dessutom tycker jag att ert förslag i fråga om fastighetsskatten på kommersiella lokaler är synnerligen egenartat. Ni vill ju ta bort den skatten för dem som har misslyckats särskilt mycket, dvs. de som inte kan hyra ut sina lokaler alls. Det är verkligen att belöna dem som har spekulerat fel. Det tycks mig vara oerhört egenartat. I rapporten som jag läste över helgen fanns det en liten mening där det talades om flera tänkbara skattesänkningar som skulle kunna komma att föreslås av Socialdemokraterna för att lösa problemen. Det stod inte mer än så, och det skulle vara intressant om Allan Larsson kunde nämna något exempel på sådana skattesänkningar. På en punkt vill jag ge Allan Larsson rätt. Jag tror att avtalsrörelsen framöver blir oerhört viktig. Jag tror däremot att de flesta människor, löntagare och andra, har oerhört mycket bättre insikt om problemens natur och lösningar än vad Allan Larssons misstro ger intryck av. Jag tror att de flesta människor förstår att stabila jobb får man i företag som går bra. Om företagen går dåligt, måste de minska produktionen och avskeda folk. Med de förutsättningar som nu finns både i form av låg inflation och låga inflationsförväntningar, ett nytt skattesystem och ett antal övriga förändringar, som jag inte behöver upprepa, menar jag nog att förutsättningarna för en fortsatt låg lönekostnadsutveckling är goda. På ytterligare en punkt har Allan Larsson ganska kloka synpunkter. Det handlar om den politik som ni förde sista året i regeringsställning. Det var jättebra det som genomfördes med skattereformen, sjukförsäkringen, energiöverenskommelsen, ecuanknytningen och ansökan om medlemskap i EG. Problemet är bara att ni har lämnat denna politik nu. Nu föreslår ni det som ni körde med på 70 och 80-talet, före detta omtänkande. Det fungerade inte då och kommer inte att fungera nu. Jag tycker nog att dagens socialdemokratiska opposition har betydande mängder att lära av gårdagens socialdemokratiska regering. Slutligen vill jag svara på de tre frågor som ställdes angående konvergenskrav, räntor och arbetslöshet. Svaret är mycket enkelt: Vi kommer att uppnå resultat bra mycket snabbare med regeringens politik än med Socialdemokraternas.
Herr talman! Jag förstår att det smärtar Anne Wibble och de samlade borgerliga partierna att vi socialdemokrater företräds av två ledamöter, när regeringen med dess fem stödpartier i riksdagen bara får ha sex talare och finansministerns eget parti bara två talare inkl. finansministern. Vilken orättvisa mot regeringen att vi två stycken får en halvtimmes anförandetid mot att ni har en och en halv timme! Jag är skakad över att vi har tagit för oss på det sättet. Vi får väl se om talmanskonferensen gör någonting åt det, så att ni kan få fram er politik på ett bättre sätt vid nästa tillfälle. Är det åtstramning eller ej? Det är en intressant diskussion, för om man läser finansministerns egen finansplan får man veta att det är både åstramning och inte åtstramning. Vi har inte blivit klokare på det när vi har läst det i finansutskottet. Men vi ser effekterna: arbetslösheten blir större, tillväxten blir mindre. Jag vet inte vad man skall kalla det. Vi socialdemokrater har lagt fram ett program för att åstadkomma utbildning och arbete, så att vi kan pressa arbetslösheten från den höga nivå som den är på väg upp till ner mot 3 %. Det handlar om 100 000 människor som skall ha arbete och utbildning, inte passivt kontantstöd. Varför har ni inte kommit på detta tidigare? undrar Anne Wibble. Jo, det är precis detta som är arbetslinjen i svensk politik, som gör att vi är internationellt uppmärksammade. När Anne Wibble kommer till OECD får hon erfara att där är man intresserad av att veta hur det går med den svenska arbetslinjen. Det är precis detta som man överallt vill ta del av, och då skall ni inte underminera den politiken. Nu säger ni: Det skall vara uthållighet. Vi kan inte ge avkall på vår ekonomiska politik. Vad ni säger med detta är bara en sak: Arbetslösheten har blivit ett medel i er ekonomiska politik. Ni har gett upp den formulering som fanns i regeringsdeklarationen om att arbetslösheten inte skall vara ett sådant medel. När ni säger att det inte går att göra som Socialdemokraterna föreslår, då har ni valt väg, då accepterar ni arbetslösheten som ett medel. När det gäller finansmarknaden skulle jag vilja ställa frågan till finansministern: Är det klokt att realisera statliga fastigheter för 20 miljarder på den marknaden? Vilka effekter får det på banker och andra finansiella företag? Låt oss få ett besked på den punkten! Vi har inte lämnat den politik som vi har fört i regeringsställning. Den är grunden för våra förslag. Kom ihåg att den innebär att både inflationen och arbetslösheten bekämpas. Vi satte i gång med att frisläppa investeringsfonderna, fördubbla resurserna till arbetsmarknadspolitiken och dra i gång infrastrukturinvesteringarna. Det är den linje vi fortsätter på, och vi kan se att det ger resultat. Vi har uppnått resultat när det gäller prisbekämpningen, inflationen och stabiliseringen. Vi kan också visa att vårt alternativ ger ett mycket bättre utfall när det gäller att bekämpa arbetslösheten och en bättre tillväxt. Det är ett bra alternativ, och ni borde utnyttja sommaren till att tänka om, tänka nytt och tänka framåt.
Herr talman! På en punkt kan jag omedelbart svara Allan Larsson. Nej, det är klart att det inte hade varit ett dugg listigt eller klokt att på ett bräde sälja ut fastigheter för 20 miljarder -- om det ens fanns någon som hade föreslagit det, vilket det inte är. Det är konstruktion. Socialdemokraterna konstruerar ett förslag och reagerar sedan mot det och säger att det inte är så smart. Faktum är att regeringen tar betydande hänsyn till verkligheten och anpassar både försäljning av fastigheter och försäljning av statliga företag till de förutsättningar som gäller. Jag kan ju bara nämna att t.ex. tillgången på riskkapital har blivit väsentligt bättre, eftersom balansen när det gäller aktiehandeln under det senaste året har gått med ungefär 14 miljarder kronor i svensk favör.

Allan Larsson talar om arbetsmarknadspolitiken, som jag tycker är oerhört viktig. Jag har egentligen en enda fundering på detta område, en fundering som verkligen gör mig djupt konfunderad. Hur kan Socialdemokraterna säga nej till de praktikplatser som riksdagen nu har fattat beslut om? Ni använder ju en betydande energi och massor med debattutrymme i tidningar, i kammaren och i utskottsdiskussioner till att argumentera emot detta förslag, som kommer att ge uppemot 40 000 unga flickor och pojkar möjlighet till yrkespraktik och därmed en starkare ställning på arbetsmarknaden. Jag tycker att det är ett jättebra förslag, och det är en fullständig gåta hur Socialdemokraterna kan säga nej till detta förslag. En möjlig anledning till att de säger nej är förstås att förslaget råkar ogillas av LO. Det visar sig då att det, i varje fall på den här punkten, inte är herr Larsson och hans vänner utan LO som fattar besluten. Man kan naturligtvis dra många slutsatser av den diskussion som har förts i dag. Jag skulle, herr talman, vilja dra några slutsatser. I valet mellan en ansvarsfull ekonomisk politik, som långsiktigt tryggar både jobb och välfärd, och en socialdemokratisk politik, som låtsas lindra åtminstone för stunden men leder till högre arbetslöshet under resten av 90-talet, väljer jag -- och det kommer jag att fortsätta att göra -- ansvaret, långsiktigheten och jobben. I valet mellan en politik för tillväxt och bättre välfärd och en socialdemokratisk politik, som skapar stagnation och ytterligare prisökningar, väljer jag tillväxt och välfärd. I valet mellan en politik som bygger på kunskap hos enskilda människor och seriös analys och en socialdemokratisk politik, som bygger på lättköpt och ytlig demagogi, väljer jag icke oväntat kunskapen och analysen. I valet mellan en politik för förnyelse och förändring med syfte att ge våra barn en bättre framtid och en socialdemokratisk politik, som upprepar gamla misstag, kör 80-talet i repris och skyfflar över problemen på framtida generationer, väljer jag framtid och förnyelse. Jag beklagar att Socialdemokraterna inte gör de valen.
Herr talman! Det är intressant att höra hur finansministern nu försöker täcka över det ställningstagande som låg i propositionen i höstas och som riksdagen ställde sig bakom, dvs. att man skulle realisera statliga fastigheter för 20 miljarder. Bara förekomsten av detta ställningstagande ligger som en kvarnsten på marknaden. Det bästa ni kunde göra är att dra tillbaka ert ställningstagande och därmed ge en signal om att ni inte har planer på att på det här sättet skapa ytterligare stora förluster på det här området. Investeringsflödena mellan Sverige och omvärlden vände redan förra året. Det är lätt att se i statistiken. Detta är alltså inte något som har inträffat nu, under det här året, utan vändningen skedde redan förra året. Vi är minst lika angelägna som ni i regeringen om att ungdomar skall ha arbete. En stor och viktig insats under 80-talet var att vi efter den borgerliga perioden bröt ner ungdomsarbetslösheten och såg till att ungdomar fick jobb. Vi tycker att ungdomar skall ha riktiga arbeten med rättigheter och att de skall ha en lön att leva på. Ni avbryter nu den första juli alla arbetsmarknadsåtgärder, och det kommer att leda till stora problem. När kommer ni att ha dessa jobb i gång? Hur går det -- finns det en ordinarie arbetsmarknad efter det att ni har satt in det här programmet? Hur kan vanliga ungdomar få ett vanligt jobb när ni skapar den här typen av former? Vi har invändningar mot detta därför att vi tror att det har en rad negativa effekter, inte därför att vi inte skulle vilja att ungdomar har jobb. Vi har lagt fram förslag som är bättre, och vi hade också i utskottet en diskussion mellan våra partier, när ni till slut inte gav chansen till en uppgörelse som kunde ha lett till att vi hade fått bättre program och bättre insatser för ungdomar än de som nu kommer till stånd. Jag förutser att vi kommer att få anledning att återkomma till en diskussion om ungdomsinsatserna, och jag tror att ni också på den punkten får lov att börja tänka om, tänka nytt och tänka framåt.
Herr talman! Jag skall inte ta kammarens tid i anspråk. Jag vill bara säga det som jag tidigare glömde, trots att jag har skrivit det på en stor lapp, nämligen att jag vill tillönska Allan Larsson och övriga ledamöter i kammaren en glad sommar.

Herr talman! Årets kompletteringsproposition innehåller, som har framgått av den tidigare debatten, också ett antal förslag på skatteområdet, ett skattepaket om man så vill. Men paketet är faktiskt inte någon vacker skapelse. För att uppnå ett mycket bestämt och i och för sig ganska vällovligt syfte, nämligen att sänka energibeskattningen för industrin, tvingas man genomföra en hel kedjereaktion av skattejusteringar. Det är dock inte skattejusteringarna i sig som är det viktiga för regeringen. Det handlar i stället om att sy ihop en kompromiss som till nöds kan accepteras av alla partierna i regeringen -- man skulle kunna kalla det ett offer på fyrpartiregerandets altare. Vi vet att Centerpartiet inte tycker om de föreslagna sänkningarna av energiskatterna för industrin. Det framgick med all önskvärd tydlighet av Olof Johanssons kommentar till den s.k. Hjalmarssonska utredningen, som nu i allt väsentligt accepteras av regeringen. Olof Johansson gick ju faktiskt t.o.m. så långt att han sade sig vilja avgå om utredningsförslaget blev verklighet. Det är ett hot som han inte har verkställt, i varje fall inte ännu. Olof Johanssons dåliga miljösamvete tystades med att 500 milj.kr. skulle avsättas för satsningar på bl.a. biobränslen. Det är för övrigt pengar som regeringen ännu inte har tagit fram. Det vore intressant att veta -- finansministern kan möjligen svara på det -- när dessa pengar kommer att anslås och hur de då skall finansieras. Inte skall de väl öka det redan redordhöga budgetunderskottet med ytterligare en halv miljard kronor? Nästa steg i kedjereaktionen var att finansiera skattesänkningen för industrin med höjda energiskatter för hushållen. Men då uppstod frågan hur hushållen skulle kompenseras för denna skattehöjning på ca 4 miljarder kronor, och så växte förslaget om en kraftig momssänkning fram. Inom parentes kan jag säga att det hör till saken, att bara några veckor innan kompletteringspropositionen lades fram hade framträdande medlemmar i regeringen hävdat, att det minsann inte fanns något utrymme för momssänkningar. Någon sträckte sig så långt som att antyda att det skulle kunna bli en sänkning med 0,7 %. Att sänka momsen med 3 % visade sig dock vara en dyr historia; närmare bestämt skulle det kosta 11 miljarder kronor. Därmed infann sig också den eviga och lika efterhängsna frågan: Varmed skola vi betala? Och så slog man som nästa led i kedjereaktionen till mot det s.k. schablonavdraget från intäkt av tjänst.

Av bara farten passade man på att avskaffa fastighetsskatten på s.k. lokalhyreshus också. Och ändå hade Bengt Westerberg bara någon månad tidigare avfärdat alla tankar på att sänka eller avskaffa fastighetsskatten. Han kunde tvärtom tänka sig att höja den. Vad blir då resultatet av detta skattesammelsurium? Ja, det blir sannerligen ett högt pris som den borgerliga regeringen måste betala för att stärka industrins konkurrenskraft genom energiskattesänkningar. För det första kommer statsfinanserna att försämras med i runda svängar 7 miljarder kronor -- en fullständigt huvudlös åtgärd, med tanke på att budgetunderskottet nu brakar i höjden med rekordfart. För det andra kommer skattesystemet att bli krångligare genom att energiskatterna differentieras och genom att schablonavdraget avskaffas. I det senare fallet kan det faktiskt gå så illa, att den förenklade självdeklarationen äventyras. För det tredje kommer miljön att bli sämre, eftersom industrins benägenhet att minska sina miljöstörande utsläpp kraftigt kommer att minska. För det fjärde kommer det att bli negativa fördelningspolitiska effekter. Detta har Arne Kjörnsberg i sitt anförande tidigare visat. Herr talman! Skatteutskottet har haft tillfälle att granska och yttra sig över denna egendomliga skapelse -- jag skulle nästan frestas att säga missfoster -- till proposition. Det har vi gjort med stor grundlighet, trots att tiden har varit knapp. På socialdemokratiskt initiativ har vi under en hel dag genomfört en offentlig utskottsutfrågning av närmast berörda institutioner och organisationer. Vi har mottagit ett stort antal s.k. uppvaktningar. Vi har haft tillfälle att fråga ut såväl oberoende experter som experter från finans och utrikesdepartementen. Jag vågar nog påstå att vi har fått en ganska god bild av skatteförslagen. Det är förvisso inte någon vacker bild. Vi har kunnat konstatera att kompletteringspropositionen på skatteområdet lider av ett stort antal fel och brister. Det erkänner också -- visserligen under stor vånda -- den borgerliga majoriteten i utskottet. Man tvingas erkänna att den miljövänliga naturgasen missgynnas av förslaget. Man tvingas erkänna att förslaget blir fullständigt förödande för kraftvärmeverken, att växthusnäringen missgynnas, att de företag som använder metallurgiskt kol kan få kostnadsökningar på tiotals miljoner kronor, att det föreslagna systemet för återbetalning eller kompensation av energiskatt och koldioxidskatt inte går att använda. Och man tvingas erkänna att avskaffandet av schablonavdraget äventyrar den förenklade självdeklarationen. Den borgerliga majoriteten underkänner alltså på punkt efter punkt sin egen regerings i all hast hoprafsade förslag. Under extremt stor tidspress tvingas man därför i elfte timmen genomföra omfattande och kostsamma förändringar på alla dessa punkter. Jag skulle därför vilja vända mig till författaren av skatteavsnittet, Bo Lundgren, som nu finns i kammaren, och fråga om han verkligen är nöjd med sin produkt. Tycker han inte att det är en smula genant att bli tillrättavisad på så många viktiga punkter av sitt eget utskott? Tyvärr måste jag också konstatera att detta hafs och slarv inte är en engångsföreteelse. Det är faktiskt snarare regel än undantag att skatteutskottet måste gå in och korrigera skattepropositioner. I inte mindre än tre fall har vi dessutom tvingats korrigera i efterhand med hjälp av s.k. utskottsinitiativ. Det är faktiskt på sin plats med en kommentar från regeringen på den punkten. Herr talman! Vi socialdemokrater tycker också att industrins konkurrenskraft måste förbättras genom sänkta energiskatter. Vi tycker emellertid att det är fel att smeta ut skattesänkningarna på all industri. Sådana sänkningar skall enligt vårt förmenande endast komma sådan industri till del som har höga energikostnader och därmed också höga energiskatter. Denna energiintensiva industri behöver verkligen skattesänkningar för att klara sig i den internationella konkurrensen. Den mindre energiintensiva industrin behöver inte sådana skattesänkningar. Vi föreslår därför från socialdemokratiskt håll att dagens dispenser för den tunga industrin ersätts med ett generellt skattetak för industrins energiskatter. Normal energiskatt och koldioxidskatt skall tas ut av industrin, med den begränsningen att inget företag betalar mer energiskatt än 0,6 % av försäljningsvärdet. Skattetaket görs generellt för all tillverkningsindustri och för växthusnäringen och skall tillämpas rutinmässigt som en del av den normala företagsbeskattningen. Därigenom kommer förslaget inte i konflikt med några av våra internationella åtaganden. Samtidigt är nivån på skattetaket sådan, att det bara kommer att beröra några hundra av de mest energitunga industrierna. Det stora flertalet företag får betala normala energiskatter och behåller det ekonomiska intresset att utnyttja miljövänliga bränslen.

Vi socialdemokrater avvisar också av statsfinansiella skäl förslaget om sänkning av momsen. Vi avvisar slopandet av schablonavdraget, och vi säger nej till avskaffandet av fastighetsskatten på lokaler. Fördelarna med vårt förslag är många: För det första: Vi slår vakt om ett enkelt och enhetligt skattesystem -- till skillnad från regeringen. För det andra: Vårt förslag blir billigt. Det kostar statskassan ca 1,3 miljarder kronor, vilket skall jämföras med regeringsförslaget på ca 3,4 miljarder kronor. För det tredje: Miljön gynnas av vårt förslag. Vi slår vakt om naturgasens och biobränslenas relativa fördelar och ser till att det fortfarande finns ett incitament för industrin att hålla sig till rena bränslen. För det fjärde: Med vårt förslag behövs det inte -- till skillnad från regeringens -- några improvisationer i elfte timmen. För det femte och sista: Vårt förslag blir från fördelningssynpunkt gynnsammare för folk med lägre inkomster. Jag vill därför, herr talman, avslutningsvis instämma med de socialdemokrater som tidigare har yrkat bifall till ett antal reservationer i betänkandet.

Herr talman! För ett år sedan var en majoritet av svenska folket för ett svenskt EG-medlemskap. Nu blir allt fler tveksamma eller negativa. Vad är det som har hänt, sedan jag som statsminister lämnade in vår ansökan om medlemskap i juni förra året? Den stora politiska händelsen i vårt land är att vi har fått en borgerlig, starkt moderatdominerad regering. Och denna regering har konsekvent använt och missbrukat kravet på EG-anpassing för att legitimera sin egen högerpolitik. Varje invändning mot den ekonomiska politiken, mot orättvisa skattesänkningar, mot dogmatiska privatiseringar och mot nedskärningar av välfärden, avfärdas från moderat håll med ''EG kräver det''. Regeringen har försökt att sätta EG-stämpel på sin egen nyliberala politik. Fortsätter statsminister Carl Bildt på den här vägen -- som han dessutom kallar den enda Europavägen -- finns det inte en chans att samla en majoritet av svenska folket bakom ett svenskt EG-medlemskap. Tänker Carl Bildt fortsätta att vara nej-sidans största politiska tillgång? Både i Danmark och i Sverige kräver borgerligheten att de socialdemokratiska partiledarna nu måste leverera sina väljare till jasidan. Men vi lever faktiskt inte på någon statlig kolchos. Och det handlar inte om att leverera tomater. Det här handlar verkligen om marknaden, om den politiska och demokratiska marknaden. Vi står inför en folkomröstning där varje medborgare har sin röst. Dessa självständiga medborgare måste bli övertygade. De kan inte kommenderas till en viss ståndpunkt, lyckligtvis inte. Vad är det då som behövs, för att människor skall bli övertygade om att Sverige skall gå med i EG? Det behövs en strategi för rätten till arbete, social rättvisa, jämställdhet och en bra miljö. Det behövs motkrafter till den nationalism som nu tycks gå som en underström genom Europa. Därför måste vi ännu starkare betona att EG är ett fredsprojekt och att ett närmare samarbete mellan länderna i Europa är en förutsättning för en fredlig och trygg utveckling. Det är av dessa skäl som jag har engagerat mig för ett svenskt medlemskap, och det är utifrån detta som jag kommer att försöka övertyga andra om att inta samma ståndpunkt. Men det kommer att ske genom förnuftigt samtal -- inte med kommandoord. Herr talman! Nu har det gått åtta månader sedan den borgerliga regeringen tillträdde. Det är nu möjligt att börja bedöma de praktiska resultaten. Den ''enda'' vägens politik -- den som skulle sätta fart på tillväxten och få ned arbetslösheten -- har lett till att regeringen, i sina egna prognoser, tvingas konstatera att Sverige nästa år kommer att ligga sist i tillväxt bland industriländerna. Arbetslösheten stiger upp till 5 %. Budgetunderskottet rusar i väg upp över 100 miljarder kronor. Välfärden börjar rämna i kommun efter kommun. Det är sant att vi befinner oss i en djup lågkonjunktur. Det skapar stora ekonomiska svårigheter och skulle ställa varje regering inför en rad svåra och viktiga avgöranden. Det allvarliga är att den ''enda'' vägens politik är en återvändsgränd, och att regeringen därför nu saknar både strategi och politik för att lösa problemen. I stället för att lösa de problem vi nu har, ödslar regeringen kraft på att skapa nya problem. Jag skulle vilja ge några mycket konkreta exempel på detta. Ni tänker sälja ut 35 statliga företag och rycker därmed undan det riskkapital som de små och medelstora företagen skulle behöva. Ni lägger beslag på löntagarnas och pensionärernas pengar genom att dela ut löntagarfondspengarna till aktieägare, när de i stället behövs för att stärka pensionerna. Ni diskuterar att införa ett vårdnadsbidrag, som skulle försvåra för kvinnor att förvärvsarbeta. Ni talar om att skapa Europas bästa skola, men rustar i praktiken ned utbildningen. Ni försämrar den kommunala servicen, inte främst av ekonomiska, utan av ideologiska skäl. 7,5 miljarder kronor skall dras in från kommuner och landsting varje år framöver. Det drabbar vård, omsorg, skola, bibliotek, dvs. mycket personalintensiva områden. När ni nu tvingar ut allt fler människor i arbetslöshet, då ökar utgifterna för arbetslöshetspolitiken. När de arbetslösa sedan blir utförsäkrade, stiger kommunernas sociala utgifter. Resultatet blir i slutänden ingen besparing på 7,5 miljarder kronor, utan en skrämmande försämring av välfärd och livskvalitet. Så här på vårriksdagens sista dag är det rimligt att jämföra regeringens uppnådda resultat med de löften som de fyra regeringspartierna gav i valrörelsen. Jag vill koncentrera mig på fyra viktiga områden: löftena om högre sysselsättning och tillväxt, lägre hyror, bättre vård och omsorg samt att regeringen inte skulle göra sig beroende av Ny demokrati. Carl Bildt, den ''enda'' vägens politik består av två delar: stora skattesänkningar för förmögna och rika samt privatiseringar av statliga företag. Men de generösa skattesänkningarna på förmögenheter, aktier, gåvor och arv har ju inte givit några positiva resultat. Till detta har nu kommit att Carl Bildt säger att det inte går att sänka skatten så mycket som han tidigare hade lovat. Den andra delen, att sälja ut statliga företag, är hittills ett fiasko. Det mest påtagliga resultatet av det som har skett är, till omvärldens förvåning, att regeringen orsakat ett jättegräl med Volvo. Den ''enda'' vägen leder alltså inte till tillväxt och lägre arbetslöshet. Den leder rakt ner i Tobissons träsk. För det var ju Lars Tobisson som formulerade den ekonmisk-politiska strategi som regeringen sedan följt: ''Först ska vi sänka skatterna, sen ska vi se var vi ska kunna spara.'' Det regeringen i realiteten gör är att låna till skattesänkningar. Den strategin pekar nu fram emot en mycket allvarlig statsfinansiell kris. Hur skall ni, Carl Bildt, ta er upp ur träsket och få fast mark under fötterna? Är ni på rätt väg, när arbetslösheten ökar som den gör? Till Görel Thurdin i Centern: Ni lovade i valrörelsen att det skulle bli billigare att bo. I ett pressmeddelande några dagar före valdagen skrev Olof Johansson: ''Centern har en strategi för lägre boendekostnader.'' Vad svarar ni de ungdomar som röstade på er därför att ni lovade lägre hyror men som nu tvingas flytta på grund av era chockhöjningar? Till Alf Svensson: Ni i Kds talade i valrörelsen vackert om ett mjukare och varmare samhälle. Vad säger Alf Svensson till de gamla som känner sig grundlurade på grund av indragningarna från kommunerna och landstingen och genom förslaget att slopa delpensionen? Till Bengt Westerberg: Hur känns det att sitta i en regering som gör upp med Ny demokrati om den ekonomiska politiken? Herr talman! Den stora skillnaden mellan den borgerliga och den socialdemokratiska ekonomiska politiken är att de borgerliga menar att vi lever över våra tillgångar, medan vi socialdemokrater anser att vi arbetar under vår kapacitet. Vi hävdar att det går att pressa ned arbetslösheten mot 3 %, i stället för att låta den stiga upp mot 5 % och däröver. Vi är helt övertygade om att det är nödvändigt att göra det, om vi skall undvika social utslagning och stigande budgetunderskott, med höga räntor som följd. Det går att skapa tillväxt genom att satsa på investeringar och utbildning. Och framför allt: det är möjligt att skapa ekonomiska framsteg -- utan att skapa nya klyftor och orättvisor. Vi har en rad konkreta förslag i våra ekonomiskpolitiska motioner, som visar hur det går att vända utvecklingen. Vi föreslår en ny näringspolitik, som ökar tillgången på riskkapital för näringslivet och som motverkar de skadliga effekterna av finanskrisen. Vi vill genomföra ett omfattande investeringsprogram över hela landet i vägar, järnvägar, broar och annan infrastruktur. Vi menar att det är nu som vi måste satsa på upprustning och ombyggnad av skolor, bostäder, äldrebostäder m.m. Vi vill bygga ut gymnasieskolan, öka antalet platser i högskolan, förstärka vuxenutbildningen och kompetensutvecklingen inom tillverkningsindustrin. Vi vill återställa skattereformen för att få en ansvarsfull finansiering av de offentliga utgifterna och ett skattesystem där medborgarna betalar skatt efter bärkraft. Carl Bildt har talat om skattechock. Er fördelningspolitik innebär en chockbehandling av medborgarna. Ni vill höja skatten på arbete och sänka skatten på kapital, underlätta skatteplanering och skattefusk. Vi säger nej till de dramatiska indragningarna från kommuner och landsting. De kommer att få orimliga konsekvenser för kvaliteten inom barnomsorgen, skolan, sjukvården och äldreomsorgen. Det den borgerliga regeringen nu genomför är ett systemskifte, grundat på nyliberala idéer. Dessa idéer har redan prövats i USA. Där har klyftan mellan fattiga och rika vidgats. Över 30 miljoner amerikaner saknar sjukförsäkring, vart femte barn lever i fattigdom, valdeltagandet sjunker. Människor känner att politiken inte längre är till för dem. Det är en oerhört allvarlig varningssignal. Och det är ju faktiskt dessa idéer, tio år försenade, som regeringen Bildt nu försöker praktisera i vårt land. Vi socialdemokrater kommer på alla plan -- i kommuner, landsting och riksdag -- att motsätta oss detta systemskifte. Och vi är inte ensamma. Hyresgäster, pensionärer, författare, föräldrar som har barn på dagis och i skolan, reagerar. De gör det därför att de tycker att den svenska välfärdsmodellen är bra. De ställer krav på politiken, krav som aldrig kommer att uppfyllas av en högerregering, stödd på Ny demokrati. Däremot borde Folkpartiet, Centern och Kds kunna lämna bidrag till en annan och bättre utveckling, men inte i det sällskap de nu befinner sig i. Vi socialdemokrater kommer inte bara att ta den ideologiska striden. Vi sätter nu i gång ett viktigt programarbete för att mer konkret utforma politiken, när det gäller ekonomi, arbete, välfärd, demokrati och jämställdhet samt miljö för resten av 90-talet och med sikte ett bra tag framåt i tiden. Vårt välfärdsbygge behöver byggas om på en del håll. Det finns sådant som inte är bra och som behöver göras bättre, men det allra mesta handlar inte om att riva ned och försämra, utan om positiva åtgärder. Också där skiljer vi oss från de borgerliga partierna. Vi vill också i framtiden låta solidaritet, samverkan och gemenskap vara vägledande när vi bygger samhället. Och vi vill försöka åstadkomma detta i samarbete med andra, både innanför och utanför riksdagen. Sverige har råd att arbeta! Vi har råd att låta alla barn gå i en bra skola! Och vi har råd att ta väl hand om sjuka och gamla. Efter ett riksdagsår med en borgerlig regering står det klart: Sverige behöver en ny politik för ekonomisk utveckling, full sysselsättning och gemensam välfärd!

Herr talman! Det fanns mycket att kommentera i Ingvar Carlssons anförande, men tiden medger bara att jag tar upp en sak, nämligen den ekonomiska politiken. Jag har tagit Ingvar Carlsson, Allan Larsson och andra socialdemokrater på orden när de har sagt att vi borde studera deras förslag och se om det inte finns någonting där som regeringen skulle kunna ta fasta på. Jag har i detalj studerat Socialdemokraternas viktigaste motioner. Jag har också bett tjänstemän i regeringskansliet att utan politiska sidoblickar studera dessa förslag och bedöma vilka effekter de skulle få. Resultatet av denna granskning är nedslående. Jag hinner inte gå igenom alla punkter av naturliga skäl. Låt mig bara peka på det investeringsprogram som Socialdemokraterna gör en så stor sak av, 40 miljarder kronor för att tidigarelägga investeringar och öka sysselsättningen. Erfarenheterna pekar alldeles entydigt på att det inte går att sätta ett sådant program i sjön snabbt, utan de stora effekterna kommer längre fram i tiden och kommer konjunkturmässigt helt fel. Socialdemokraterna uppger, för att ta ytterligare ett exempel, en budgetförstärkning på 8 miljarder. En närmare granskning av de skatteförslag som Socialdemokraterna framför visar att man har räknat fel på 10 miljarder. I verkligheten blir det t.o.m. fel på tecknet, dvs. en expansion i stället för en indragning av pengar som det handlar om. Det finns kort sagt ingenting att ta fasta på i Socialdemokraternas alternativ, utan den bild som framträder är i stället bilden av ett parti som bara säger nej, nej, hemskt mycket nej. Socialdemokraterna medverkade i slutet av sin regeringsperiod till en rad viktiga beslut. Allt var inte populärt, det fick ni erfara som parti, men det mesta var nödvändigt. Alla de besluten var sådana beslut som vi har drivit fram här i kammaren. Vi har också medverkat i praktiken till att fatta dessa beslut. I dag skryter Socialdemokraterna med dessa beslut, som man länge sade nej till. Det skall ni göra, ni har all anledning att vara stolta för att ni till slut tog er i kragen. Men det kom för sent. Det är en av förklaringarna till att vi nu har stora problem i svensk ekonomi. Liksom 1976 försöker ni nu lansera idén om att vi kom till dukat bord. Men bordet var inte dukat. Vi såg de tydliga tecknen på nedgång och talade om dem i valrörelsen, även om Ingvar Carlsson då beskyllde oss för svartmålning. Så småningom erkände ni att bordet inte var dukat 1976. Så småningom kommer ni att erkänna att bordet inte var dukat 1991 heller. Så småningom insåg ni att de förändringar av skattepolitiken, valutapolitiken, sjukförsäkringen och mycket annat som ni sade nej till tidigare var nödvändiga. Så småningom kommer ni att inse att de åtgärder som ni nu säger nej till är lika nödvändiga. Jag kan bara beklaga att den friskhet som ändå fanns över socialdemokratin under det sista regeringsåret i dag är bortblåst. Ni har ingenting att komma med. Er politik är en politik för opposition, men inte för regeringen.

Herr talman! Jag kan i alla fall notera att Bengt Westerberg ansåg att vi hade fattat en rad stora viktiga beslut i regeringsställning, men att vi inte fungerar lika bra i opposition. Det bästa vore väl att vi kom tillbaka i regeringsställning och fick ta ansvar för landet, eftersom vi då skulle kunna fortsätta att driva vår regeringspolitik. Vi har lagt fram investeringsförslag och förslag när det gäller utbildning och regionalpolitik. Vi är övertygade om att dessa förslag skulle ge landet en mycket bättre utveckling, både för landet som helhet och för de enskilda invånarna. Dessutom har vi genom Rehnbergavtalet, som ni i de borgerliga partierna inte trodde på, lagt grunden för en låg kostnadsutveckling och en förstärkt konkurrenskraft. Sedan påstår ni att vi bara säger nej. Det beror ju på ur vems synvinkel man ser det hela. På grund av regeringens skattepolitik får ca 5 miljoner löntagare höjd inkomstskatt, vilket de skulle slippa med en socialdemokratisk regering. De tycker säkert att regeringens politik är obehagligare än Socialdemokraternas. De som däremot har det gott ställt och som har stora förmögenheter, stora aktieinnehav och höga inkomster skulle faktiskt drabbas av vår politik. Våra förslag innebär att dessa människor skulle få försämringar. Där är det ni som säger nej. Skillnaderna ligger i fördelningspolitiken, Bengt Westerberg. Ni folkpartister har hamnat i knäet på Moderaterna. Där sitter ni i själva verket och gör upp politiken med Ny demokrati. Jag ställde en enda mycket kort fråga till Bengt Westerberg. Bengt Westerberg gav i valrörelsen kategoriska besked om att han inte skulle ha med Ny demokrati att göra, att det över huvud taget inte skulle bildas en regering som han skulle medverka i om den på något sätt var beroende av Ny demokrati. Nu är Bengt Westerberg med i denna regering som vice statsminister. Denna regering är inte beroende bara i största allmänhet av Ny demokrati, utan ni sitter och gör upp med Ny demokrati om den ekonomiska politiken. I Dagens Nyheter av i dag kan man läsa om hur man just i socialutskottet -- det utskott som Bengt Westerberg har mest att göra med -- har kunnat träffa lysande uppgörelser mellan Ny demokrati och regeringspartierna. Är inte detta, Bengt Westerberg, ändå värt en liten kommentar, eftersom beskeden från Bengt Westerberg var så kategoriska om att han i regeringsställning under inga förhållanden skulle bli beroende av Ny demokrati?

Herr talman! Jag skall gärna svara på Ingvar Carlssons fråga. Någon uppgörelse mellan regeringen och Ny demokrati finns inte när det gäller den ekonomiska politiken. Regeringen har lagt fram sina förslag för riksdagen. Voteringen har ännu inte ägt rum, men allt tyder på att vi kommer att få igenom det allra mesta. I några fall har det tyvärr inte blivit så, vilket jag djupt beklagar, t.ex. i fråga om delpensionen. I och för sig tycker jag att delpensionen är en utomordentlig förmån, och jag gläds å alla de människors vägnar, som nu får behålla den, men från ekonomisk synpunkt hade det naturligtvis varit vettigare om vi hade sluppit den uppgörelse som Ingvar Carlsson träffade med Ian Wachtmeister på den punkten. Ingvar Carlsson sade att de borgerliga partierna hade bekämpat Rehnbergavtalet. Jag hörde Allan Larsson tidigare i kammaren säga att Centerpartiet hade stött Rehnbergavtalet. Jag kan tala om för Allan Larsson och Ingvar Carlsson att också vi folkpartister hejade på Rehnbergavtalet. Vi är naturligtvis också mycket tacksamma för detta avtal och för att det har bidragit till låga löneökningar, även om huvudförklaringen inte är Rehnbergavtalet utan den svaga konjunktur som har drabbat svensk ekonomi. Utan denna konjunkturförsvagning är det mycket osannolikt att Rehnbergavtalet hade gett samma resultat. Oavsett orsakerna har vi alla anledning att glädja oss över att kostnadsökningarna har varit låga och att inflationstakten i Sverige har drivits ned på en mycket låg nivå. Herr talman! Nu står vi emellertid inför den svåra utmaningen, nämligen att försöka behålla en låg inflation när konjunkturen vänder. För detta har inte Socialdemokraterna någon politik. Om man ser tillbaka på vad ni faktiskt åstadkom under 80 talet, kan man konstatera att en av de saker som ni verkligen misslyckades med var just att stabilisera priserna när konjunkturerna blev goda. I bl.a. produktivitetsdelegationen -- salig i åminnelse och som under en viss tid leddes av Allan Larsson -- påvisade man att detta är en av huvudförklaringarna till att det har gått dåligt för svensk ekonomi. Socialdemokraterna har ingen politik i dag för att klara att hålla nere inflationen när konjunkturen vänder. De besparingar som vi har föreslagit kommer i huvudsak att sättas in vid den tidpunkten -- det gäller t.ex. karensdagarna -- för att kyla ner ekonomin. Min konkreta fråga til Ingvar Carlsson blir: Hur tänker ni kyla ner ekonomin, när det blir nödvändigt för att den låga inflationstakten skall kunna behållas då konjunkturen vänder? Ni föreslår ju nu investeringsprogram som kommer att ge en expansiv effekt i helt fel konjunkturfas. Ni har en ytterligt kortsiktig politik, som är ämnad -- som jag sade -- för opposition men inte för regerande. När man studerar Socialdemokraternas motioner, finner man att det är alldeles uppenbart att de inte tänker sig att deras politik skall kunna föras. Den skiljer sig nämligen enormt mycket från den politik som de förde i regeringsställning. Ni fattade en del vettiga beslut -- det vill jag gärna understryka. Vi folkpartister medverkade till dessa beslut och vi drev på i dessa frågor. Men i dag möter vi en helt annan socialdemokrati, oförmögen att tänka framåt. Det beklagar jag djupt.

Herr talman! Det är ganska fantastiskt att höra Bengt Westerberg inför riksdagens ledamöter påstå att det inte har förts förhandlingar med Ny demokrati och träffats en uppgörelse om den ekonomiska politiken, en uppgörelse grundad på att regeringspartierna gick med på detta med investeringsbolag. Kammarens ledamöter är mina sanningsvittnen, så jag tänker inte fortsätta att argumentera. Jag tycker bara att det är pinsamt för Sedan påstod Bengt Westerberg att Westerberg vet mycket väl att Ny demokrati röstade igenom detta förslag utan att det hade förekommit någon som helst kontakt med oss. Det är sanningen på dessa två punkter. När det gäller Rehnbergavtalet var inställningen varierande mellan moderater, folkpartister och centerpartister. Utan Allan Larssons insatser hade det inte blivit något Rehnbergavtal, och då hade det inte funnits den grund för inflationsbekämpningen som nu finns. Jag har många gånger upplevt att det har sagts att socialdemokratin inte skulle ha någon ekonomisk politik och att det skulle sluta med ruin om vi hade fått fortsätta att styra landet. Vi har tagit ansvar för det här landet, Bengt Westerberg, under ett stort antal år. Till den här riksdagen har vi avgett konkreta ekonomisk-politiska motioner, där vi redovisar hur vi vill att man skall gå fram. Vi har lagt fram förslag som inte har varit inflationsdrivande. Det har vi varit utomordentligt försiktiga med. Övriga partier kände inte samma ansvar under slutet av 80-talet som vi gjorde för att strama åt ekonomin. Folkpartiet och Centern kände samma ansvar någon enstaka gång, men det var vi som slog larm om överhettning och försökte få majoritet för åtstramning. Det var synd att vi inte fick denna majoritet litet tidigare, för då, Bengt Westerberg, hade tiotusentals färre gått arbetslösa i dag. Ni vill inte ha uppgörelser över blockgränserna. Det är synd, eftersom ni då skulle kunna åstadkomma en bättre politik. Det är tyvärr inte unikt att det finns en skillnad mellan det som Folkpartiledaren säger offentligt och det han sedan gör i regeringen. Det handlar då inte bara om Ny demokrati. På område efter område gör Bengt Westerberg ganska kloka och bra uttalanden om välfärd, omvårdnad och om skattepolitiken. Men problemet är ju att Bengt Westerberg sedan som vice statsminister är med och röstar igenom en politik som går på tvärs mot det som Bengt Westerberg själv säger. Det är därför som Bengt Westerberg får vara med och ta ansvaret för att det nu går riktigt illa när det gäller välfärd i Sverige, för att författarna protesterar och för att de arbetslösa blir allt fler.

Herr talman! Att lyssna på Ingvar Carlsson är som att höra en vålnad från det förgångna som inte har kraften att inse hur överspelad hans politik egentligen är. Jag undrar vart socialdemokratin egentligen är på väg. Det som en gång var socialdemokratins styrka var ju viljan att förändra, viljan att verkligen se problemen och välja konstruktiva lösningar. Av detta kan jag inte märka någonting i dag. Jag skulle kunna sammanfatta Ingvar Carlssons resonemang här i dag genom att likna honom vid Ludvig XIV som sade: Efter mig syndafloden. Ingvar Carlsson glömmer arvet efter den socialdemokratiska regeringen, det arv som är en ekonomisk kris -- mer än 70 miljarder kronor i underskott i statsbudgeten. Trots detta vill han låna sig ur krisen. Han föreslår ofinansierade satsningar, lovar att alla skall få behålla det som de har utan att det kostar någonting. Finansieringen skall väl ske med hjälp av sedelpressen. En sådan politik är ett hån mot väljarna. Det går inte att likt en struts sticka huvudet i sanden och samtidigt skrika och tro att problemen är lösta, när man tittar upp och snappar efter luft och upptäcker att det inte hänt någonting. Det är också ett hån mot tredje världens länder. Nyss hemkommen från Brasilien har jag tagit del av Brasiliens problem. Brasilien har också utlandsskulder, stora budgetunderskott, hög inflation, hög arbetslöshet, höga räntor, oerhörda problem. Av sådana länder kräver vi att de skall ta sitt ansvar och se till att de minskar sina budgetunderskott och sina utlandsskulder. Men vi svenskar, som har en levnadsstandard som är bland de högsta i världen, skall inte ta vårt ansvar utan fortsätta att låna som om ingenting hade hänt. Vi skall fortsätta konsumera på det sätt som skedde under 80-talet under den socialdemokratiska regeringens tid. Om det är den sortens debatter som vi skall ha fortsättningsvis, tycker jag att det är en aning skrämmande. Jag måste fråga Ingvar Carlsson om han anser att det är moraliskt riktigt att ha den inställningen beträffande dessa problem. När det gäller satsningar på kommunikationer, som ni skryter så mycket över, låter det som om det bara vore att sätta i gång och investera. Ni förberedde ju inte ett enda dugg på det här området. Hur skall man då kunna sätta i gång direkt? Allting var ogjort när vi tog över, och det är klart att det tar tid med saker och ting. Jag vill avsluta med att säga att det är samarbete och inte konfrontation som skapar lösningar på de problem som vi har både miljömässigt och ekonomiskt.

Herr talman! Jag vet inte riktigt hur jag skall debattera med Görel Thurdin. Hon avslutade med att säga: Allt var ogjort när vi tog över. Sverige var alltså ett land där allt var ogjort. Men då kommer man litet för långt bort från en rimlig debattsituation. Jag skulle inte vilja använda uttrycket ''efter mig syndafloden'', vare sig det nu var Ludvig XV eller Ludvig XIV som yttrade detta. Jag betecknar inte de borgerliga partierna som syndafloden. Inte heller skulle jag använda uttrycket ''vålnad från det förgångna''. Jag har här en annons med Görel Thurdin i verkligheten. Det gäller valrörelsen för mindre än ett år sedan. I det sammanhanget sade Görel Thurdin: Centern har ett färdigt paket för att också sänka momsen rejält på byggande, fastighetstjänster, sophämtning, vatten och avlopp. Den momssänkningen skulle minska hyrorna för en normalstor trerummare med ca 2 000 kr. om året. Jag ställde frågan i min inledning: Hur stämmer, Görel Thurdin, det som ni sade i valrörelsen med de chockhöjningar som ni nu föreslår för hyresgästerna? Gick ni under 80-talet verkligen ut och sade att vi konsumerade för mycket? Var det inte i stället så, att Centerpartiet angrep socialdemokratin från vänster? Olof Johansson sade i riksdagen förra året: Det är inte de som har fått betala under 80-talet som skall bära ytterligare bördor, utan de som har vunnit på klippekonomin. Men vem får betala nu: karensdagarna, delpensionen, sexdubblingen av avgifterna till arbetslöshetskassan, 7,5 miljarder kronor från kommuner och landsting? Ni lägger ju bördorna på just de grupper som ni i Centerpartiet lovade skulle få det bättre under 90-talet. Det är dessa saker som jag har försökt att ta upp i min inledning. Jag tror inte att många människor känner igen Centerpartiet. Så till ert eget favoritområde, miljöpolitiken. Görel Thurdin kommer från miljökonferensen i Brasilien. Det var ju där som ni skulle vara garanten för en bättre miljöpolitik. Men enligt Dagens Nyheter har ni endast använt de socialdemokratiska förslagen. I övrigt har ni vikt er på de viktiga punkterna: när det gäller energiskatten för Bo Lundgren, beträffande den gröna läroplanen för Beatrice Ask och rörande förslaget om ökad återvinning av förpackningar för Ulf Dinkelspiel. Det blev inte någon miljöpolitik trots att Centerpartiet var med -- undra på att väljarna flyktar.

Herr talman! När man ser på statistiken över hyror, finner man att hyrorna visst höjdes med 60 % under Så jag vet inte vem man skall vara mest upprörd över. Beträffande Centerpartiets krav på att det skall vara vettiga hyror vill jag för det första säga att den allmänna momssänkningen på 3 % innebär att hushållen kompenseras för de nödvändiga utgiftsnedskärningar som vi gör på bostadsområdet. Detta innebär faktiskt också att byggmomsen minskar. För det andra är det absolut viktigaste när det gäller boendet och boendekostnaderna räntenivåerna och en ekonomisk politik som gör att man inte står inför plötsliga räntechockhöjningar. Sådant är förödande för de boende. En socialdemokratisk ekonomisk politik med högre räntor och högre inflation kommer att drabba de boende, om ni får igenom det som ni tycker är lösningen på problemen. Förslaget om ett nytt bostadsfinansieringssystem är i långa stycken detsamma som det vi presenterade tidigare. Jag förvånar mig också över att man ser så oerhört enkelt på sin egen delaktighet när det gäller den ekonomiska situation som landet befinner sig i. Det är ungefär som om de 70 miljarder kronor som ni åstadkom genom 1991 års beslut inte har någon som helst betydelse för hur saker och ting drabbar det svenska folket. Beträffande miljöpolitik kan jag tala om att regeringen har ändrat vissa saker, t.ex. satsningarna på det som Världsbanken ägnar sig åt. Världsbanken har helt plötsligt upptäckt att man bör inrikta sig på de fattiga i världen. Det gjorde inte Socialdemokraterna när det gällde fattigdom i stora slumområden i städerna. Här har vi gjort någonting som Socialdemokraterna inte alls var inne på. Dessutom tror jag att det här kommer att ha oerhört stor betydelse för miljösituationen i hela världen, om vi nu skall diskutera miljöfrågor ur detta perspektiv. Den här regeringen fick sitt uppdrag när landet befann sig i en mycket svår situation. Vi har gått med i regeringen för att ta ansvar och medverka till att föra Sverige ur en allvarlig ekonomisk kris. Det är bråttom med lösningarna, och det har varit ett högt arbetstempo. Jag vill understryka att samarbetet inom regeringen fungerar väl, trots att den består av fyra partier med delvis olika åsikter. Mycket har faktiskt hänt under den här tiden. Det är klart att man inte kan se konkreta resultat på en gång. Vad vi håller på med är grundförstärkningar, inte nedrivning.

Herr talman! Jag gratulerar den som blir klok på vad Centern har gjort på miljöpolitikens område. Jag nämnde tre områden där man inte har gjort något. Om Görel Thurdin har hämtat inspiration i Brasilien gratulerar jag henne. Jag väntar med spänning på vad det kan ge för avkastning i Sverige. Jag blev ännu mer förvirrad över byggpolitiken. Jag tror ändå att jag kan detta område något. Ni i Centern utlovade före valet att effekterna av byggmomsen skulle bort. Men vi hade redan tidigare kompenserat detta. Nu tog ni bort kompensationen, vilket kommer att innebära mycket kraftiga höjningar i nyproduktionen. Samtidigt tar ni bort räntesubventionerna steg för steg. Det kommer också att slå igenom på hyrorna. Både Centern och Moderaterna utlovade före valet att det skulle bli sänkta hyror. Då sade vi att det skulle bli chockhöjningar av hyrorna. Då anklagades Ulf Lönnqvist för att vara lögnare och Allan Larsson och jag för att sitta på ljugarbänken. Nu sitter Centern i denna regering och chockhöjer hyrorna för människorna ute i landet. Många har inte råd att bo kvar. Men i valrörelsen lovade ni att sänka hyrorna. Jag tycker att det är oanständigt och otillständigt. Det är dessutom illa när ni varken före eller efter valet tycks begripa bostadspolitiken, och Görel Thurdin var nu ett levande bevis på detta. Men detta kommer att drabba de boende -- Om ni inte tror mig kan ni lyssna på representanterna för dessa grupper. Hyresgäströrelsen kommer snart att ha kongress, och jag förmodar att regeringen kommer att ha någon representant där. Nej, jag hörde just att regeringen inte skall närvara, och det kan jag också förstå. Det räcker emellertid inte med detta. Görel Thurdin, ni i Centern lovade en vecka före valet att det skulle bli bättre vård och omsorg, och ökade resurser till vård och omsorg. Ni sade att miljardbelopp skulle behövas till en bättre vård och omsorg, inte minst för våra äldre. Vart har dessa pengar tagit vägen, de miljardbelopp som ni utlovade? Ni drar ju in dem från kommuner och landsting. Om ni åtminstone sade att det ekonomiska läget är annorlunda och att ni därför måste göra detta och att ni erkände att ni vilseledde väljarna. Då är det en sak. Men ni låtsas ju, Görel Thurdin, som om ni inte hade sagt detta. Jag har den annons framför mig i vilken Görel Thurdin själv utlovar hyressänkningar med tusenlappar för de boende. Jag tycker att ni efter ett års regerande skall stå till svars för detta. Ni lovade ut stora fördelar till väljarna, och det har blivit det rakt motsatta både när det gäller vård och omsorg och när det gäller hyres och bostadskostnaderna.

Herr talman! Ingvar Carlsson sade i sitt anförande att Kds under valrörelsen talade vackert om ett mjukare och varmare samhälle. Jag vill naturligtvis framföra ett tack för denna eloge. Ingvar Carlsson och jag vet precis lika bra som alla andra att om ekonomin i Sverige, eller i något annat land, havererar och befinner sig i obalans, är det de gamla, de svaga och de sjuka som drabbas. Vi behöver inte debattera detta. Vi är övertygade om att om ingenting hade gjorts åt den ekonomi som socialdemokratin lämnade efter sig hade, i varje fall i ett litet längre perspektiv, just vårdsektorn drabbats än värre. Sedan talade Ingvar Carlsson om svensk ekonomi som ett träsk. Rent botaniskt eller geologiskt bildas inte ett träsk på ett år. Det som vi håller på med är att dika ur detta träsk. Ni måste förstå att denna utdikning tar litet tid, och jag tror att t.o.m. svenska folket innerst inne har förståelse för att den kommer att ta litet tid. Men om vi lämnar detta träsk och vandrar ut i den politiska geografin, möter vi gång på gång talet om att vi står och stampar i Carlssons klister. Jag måste säga att det skall man berömma. Det är utomordentligt effektivt, det finns utspretat i alla sektorer, och det tar litet tid att göra sig kvitt det. Beträffande träsk vilja säga följande. Ingvar Carlsson yttrade något mycket bra om EG. Jag vill upprepa det. Han sade att EG är ett fredsprojekt och att ett närmare samarbete mellan länderna i Europa är en förutsättning för en fredlig och trygg utveckling. Jag tycker att detta var mycket bra sagt. Men är det månne god reklam nu då Sverige söker medlemskap och då Sverige skall examineras ekonomiskt att presentera vårt rike som ett träsk? Om det nu skulle vara så att Carl Bildt skrämmer svenskarna för Europa, vilket jag inte tror, torde risken vara uppenbar att Ingvar Carlsson skrämmer européerna för Sverige. Eller räknar Ingvar Carlsson med att politiker på kontinenten inte skall fästa avseende vid vad hans säger och att ordvalet kommer till enbart för att förgifta debatten här?

Herr talman! Träsket fanns där, och träsket varnade vi för. Men inte trodde vi att ni skulle köra rakt ned i det. Det var detta som var problemet. Lars Tobisson lade upp denna strategi för ett år sedan. Då sade han: Först skall vi sänka skatterna och ge stora skattesänkningar till de rika. Sedan skall vi klara utgifterna. Det är detta som var det grundläggande problemet, och det var detta klister som ni fastnade i, Alf Svensson, när ni förde regeringsförhandlingar. Ni ville till varje pris komma med i en regering under Carl Bildt. Jag tror faktiskt att det hade varit bättre om ni hade fastnat i Carlssons klister. Då hade ni fortfarande befunnit er på torra land. Det hade varit bra för Kds. Sanningen är den att när vi hade regeringsansvaret uppfyllde Sverige alla EG:s krav. Då hade Sverige kunnat vara ett fullvärdigt medlemsland. Det är Sverige inte nu sedan vi fick en borgerlig regering. Vi har ett underskott på 100 miljarder kronor i budgeten. Det är inget dåligt träsk, Alf Svensson. Vi har en ökande arbetslöshet. Genom ett politiskt beslut drar ni in 7,5 miljarder kronor från kommuner och landsting. Jerzy Einhorn skriver att staten drar in 7,5 miljarder kronor i årligt resursutrymme. Men staten, Alf Svensson, är just nu faktiskt den borgerliga regeringen med Kds som en regeringsmedlem. Det är ni som bestämmer att kommuner och landsting skall ha dessa 7,5 miljarder kronor mindre. Det är därför som vi inte kan ta hand om våra gamla och sjuka på det sätt som Jerzy Einhorn mycket engagerat talar för. Det kommer ni inte ifrån genom att ständigt skylla på Vi socialdemokrater har under 53 av de 60 senaste åren styrt det här landet -- det är riktigt. Vi tar ansvar för den tiden. Men är det inte något märkligt i att så fort vi får en borgerlig regering har man en sådan otur? Då tvingas man ta över efter Socialdemokraterna, och då är det så eländigt runt om utomlands, och då har man sådana problem här hemma. Mellan 1976 och 1982 var det bara otur. Sedan kom vi, och bruttonationalprodukten ökade med 2 % i genomsnitt-- mot bara 1 % under de borgerliga åren. Så vann ni valet 1991, och nu är det helt plötsligt bara elände och otur. Det är väl lika bra att vi får fortsätta att regera, så att det blir litet tur i Sverige igen. Då blir det också en bättre atmosfär. Jag tror faktiskt, Alf Svensson -- vi har ju en sak gemensamt, nämligen att vi har en bostad ihop -- att vi kan föra en debatt som är ganska hård utan att man för den skull behöver kalla det för att förgifta atmosfären. Jag tycker emellertid att det är viktigt att klara ut vad som sades före valet och vad som är fakta nu. Det är inte att förgifta atmosfären. Det är att rensa luften, Alf Svensson, och det är nödvändigt ibland i politiken.

Herr talman! Några missförstånd måste klaras ut. Jag vet inte, Ingvar Carlsson, om vi har en bostad ihop. Men vi har använt samma bostad, och jag är glad över det. Det är i alla fall något positivt med regeringsskiftet för mitt vidkommande. Sedan vill jag säga att jag inte är säker på om det var fråga om Ludvig XIV eller om Ludvig XV. Jag tror t.o.m. att det kan vara fråga om Ludvig XVI. Jag är inte helt säker. Ingvar Carlsson talar om den socialdemokratiska perioden som något mycket lysande. Men vi har väl ändå anledning att erinra oss att det under 80-talet talades väldigt mycket om klipp och spekulationshysteri. Det var väl inte så väldigt mycket av solidaritet och omtanke. Men nu talar Ingvar Carlsson om dessa saker som om de vore det förhärskande under 80-talet. Jag kan tillstå att jag kanske var litet aningslös. Jag trodde nämligen att Allan Larsson hade rätt när han, i samband med att han presenterade sin budget 1991, sade att den skulle gå jämnt ut -- man vill ju tro på folk -- men så blev det inte. Efter det idoga upprepandet om vändpunkten trodde vi naturligtvis att en sådan skulle infinna sig. Sedan, herr talman, vill jag gärna ta upp en sats i Ingvar Carlssons tal som ingen tidigare har berört: Ni diskuterar införandet av ett vårdnadsbidrag som skulle försvåra för kvinnor att förvärvsarbeta. För mig är det fullständigt obegripligt att Ingvar Carlsson är fast i förmynderitänkandet. Om Ingvar Carlsson inte får bedriva en politik som innebär att det är statsmakten eller någon annan myndighet som bestämmer över föräldrarna och ser till att ekonomin används så, att man får folk att förvärvsarbeta även om viljan inte finns, är det fel -- då är det oacceptabelt. Släpp de här gamla förmyndartankarna, Ingvar Carlsson! På den punkten kan vi väl i alla fall vara överens. Betro den moderna svenska kvinnan med att själv välja den vård och omsorgsform som hon och som pappan, ja, som föräldrarna tillsammans, är övertygade om är bäst för just deras barn! Varken Ingvar Carlsson eller jag -- i varje fall inte jag -- besitter en sådan förmåga att det går att säga vilken vård och omsorgsform som är bäst för alla barn Sverige över. Lämna den gamla planekonomiska tanken när det gäller barnomsorgen.

Herr talman! Alf Svensson har alltså hittat något positivt med regeringsskiftet. Jag ber att få gratulera honom till att han kunde få överta min lägenhet. Jag instämmer gärna i att det nog är det mest positiva som hände i och med regeringsskiftet. Ja, det fanns inslag av klippekonomi som jag tyckte var en mycket negativ bieffekt av 80-talets ekonomi. Men det skall jämföras med att vi åstadkom en kraftig ökning av industriinvesteringarna, en förbättring beträffande konsumtionen och en bra sysselsättning. Tyvärr var klippekonomin baksidan. De stora fördelarna övervägde emellertid. Jag reagerar faktiskt mot vad jag kallar för en sorts dubbelmoral i kds. Ni gick ju ut och talade vackert om det här med vård, omsorg och sjukvård. Men nu, med politiska beslut, drar ni ner på de områdena. En sådan dubbelmoral tycker jag att det är rimligt att peka på. Det är inte bara det att ni drar ner på de här områdena genom att attackera kommuner och landsting, utan det är också så, att ni flyttar över bördorna från höginkomsttagarna till låginkomsttagarna. Ni ställer upp på Moderaternas ekonomi. Det som står i Bibeln -- bären varandras bördor -- har Alf Svensson uppenbarligen tolkat om så, att bördorna skall lastas av dem som har det bra och läggas över på dem som är mest utsatta. Så vårdnadsbidraget. Jag skulle kunna uttrycka mig på två sätt. Det ena är: Om jag inte kan förklara, fråga då Bengt Westerberg. Bengt Westerberg har faktiskt uttryckt minst lika bra som jag vad som är risken med ett vårdnadsbidrag. Enligt en rapport finns det en beräkning inom finansdepartementet som visar att de stora förlorarna i fråga om vårdnadsbidraget är de heltidsarbetande kvinnorna. Även om Alf Svensson inte tror på mig hoppas jag att relationerna i regeringen är sådana -- ni skryter ju om att ni har så bra relationer -- att ni litar på resp. departement. Hos finansdepartementet finns det beräkningar som visar just på det jag säger, nämligen att de heltidsarbetande kvinnorna blir de stora förlorarna om man inför ett vårdnadsbidrag. Därför vidhåller jag min och Socialdemokraternas uppfattning: Vi i Sverige har en utomordentligt bra familjepolitik med barnbidrag, med utbyggd föräldraförsäkring och med barnomsorg. Låt oss inte riva ner och förstöra denna, som många säger, världens bästa familjepolitik genom att av dogmatiska skäl införa vårdnadsbidrag som leder till en kvinnofälla, Alf Svensson!

Fru talman! Jag står för den uppfattning som utrikesutskottet nyligen har skrivit i sitt betänkande och som riksdagen har ställt sig bakom, nämligen att vi skall vara militärt alliansfria, syftande till neutralitet i händelse av krig i vårt närområde. Det är en precisering i förhållande till förra våren, som jag tycker är fullt rimlig med hänsyn till den utveckling vi har upplevt. Jag tycker att det är ett bra uttalande. Det innebär alldeles klart att vi icke skall delta i några militära allianser. Mot den bakgrunden tycker jag att det är olyckligt att statsministern uttalar sig vid resor utomlands på ett sätt som kan innebära oklarhet. Det har vi framfört från socialdemokratins sida. Det vill jag dock inte ta upp mera nu, eftersom vi har en debatt senare med Carl Bildt. Jag tycker att han skall få delta. Det blir nog roligare för både Lars Werner och mig.

Fru talman! Vi är emot ett lagstadgat kommunalt skattestopp. Vi har utförligt redovisat motiven för detta i vår ekonomisk-politiska motion. Vi föreslog mot slutet av vår regeringsperiod att kommunerna under de goda åren skulle få betala in ett belopp som de skulle disponera senare, när det blev sämre tider. Det är något helt annat, Lars Werner, än att, i ett utomordenligt ansträngt läge för kommunerna inte bara tillfälligt omfördela mellan olika räkenskapsår och inte bara detta år utan allt framgent, dra in 7,5 miljarder. Det kommer att slå mycket hårt mot omsorg -- barnomsorg, äldreomsorg, sjukvård, skola, bibliotek. Det kommer inte att leda till att man sparar så mycket som man säger. Tvärtom blir nettobesparingen förmodligen mycket ringa. Men den slår mycket hårt mot välfärden och livskvaliteten. Därför är och kommer vi att vara bestämt emot den sortens indragningar.

Fru talman! Först en komplimang till er vackra klänning och ert förträffliga färgval. För att knappt finnas till har vi rätt mycket att säga till om, tycks det. Det har sagts mycket om oss redan, och man kan fråga sig vadan min ovanliga men kanske klädsamma tystnad kommer ifrån. Den kommer ifrån något som heter debattordningen. Jag fick inte ta replik på Ingvar Carlsson, och Carl Bildt ville inte göra det. Jag vill inte tala om vad jag ville. Det är synd att debatten om debattordningen inte sändes i TV. Det var en absurd teater med Lars mässig, men i alla fall. Alla tycks nu ha bekymmer med Ny demokrati, alla partier vill säga. Vi har det inte själva, och folk verkar inte heller ha några problem med Ny demokrati. Det var faktiskt folk som valde in oss här, och inte ni. Vårt politiska liv framlevs som ni märker bland skuggor. Vi tycks nämligen inte göra upp med någon person. Det är intressant. Jag har börjat tänka på det. Det är möjligt att regeringen inte finns, och inte heller socialdemokratin. Det hela är bara en dröm. Vad vet jag. Vi har i alla fall lyckats få in några ord i politiken, och vi är glada för det. ''Verkligheten'' var förut ett mycket ovanligt ord. ''Träsk'' har vi också fått in -- det har redan använts många gånger. ''Ölbackar'' används numera även av fru Wibble. När riksdagsåret inleddes välkomnades Ny demokrati med insinuationer och förolämpningar av Ingvar Carlsson och Bengt Westerberg. Nu har riksdagsåret gått. Vi har inte ändrat på oss, så herrarna borde kliva fram här och upprepa sina oförskämdheter. Det vore bra, tror jag, för ett stigande antal väljare och sympatisörer, som får klart för sig vilka ni tycker att de är. Vi hade våra tvivel om hur riksdagsarbetet fungerar, och det har vi fortfarande. Vi har litet svårt att förstå hur man först låser sig för en uppfattning och sedan debatterar det efteråt, när alltihop är klart. Sedan undrar vi vilka utanför riksdagen, det kan inte gärna vara TV-tittare, som är skräckslagna för bilder. Bilder visas inte här. Detta är år 1992. Johan Brohult, Ny demokrati, visade en bild, och då bröt hela miljoninvesteringen samman. Därför hänger nu bara en bonad på väggen. Det är alltså ständigt samma bild. En bild säger dock mer än tusen ord, sägs det. Det vore kanske rätt upplyftande att se de bilderna. Det kanske någon redan har kommit på. Vem kan tro att ett system skapar respekt, som avslår alla motioner, alla förslag, och som sedan får förslagsställarna att rösta emot sina egna förslag? Leve demokratin, fru talman! Hur kan man få respekt för politiken om det enda viktiga är vem som föreslår någonting, och inte vad som föreslås? Jag garanterar att jag i mitt långa liv aldrig har sett prestigetänkande i den mängd och den tappning som jag har sett i det politiska livet. Ny demokrati har, som ni förstår, många skepnader. Småföretagarpartiet Ny demokrati finns. Vi vet att företagen är Sveriges ryggrad. Det är där vårt välstånd skapas. Det skapas inte här inne. Där jobbas det hårt, ofta med hela privatekonomin som insats. Men det behövs pengar, riskkapital. Nyligen lyckades vi övertyga den borgerliga regeringens skuggor att det var ovanligt vettigt att göra ett privat, börsnoterat investeringsbolag, som kan injicera riskkapital i små och medelstora företag och vara med om att förvandla svenska idéer och uppfinningar till världsprodukter, dvs. göra någonting för framtiden. Vi kommer att hänga med tills de varorna har levererats. För oss består livet nämligen inte av en skrivning från ett utskott. Vi måste också se till att skötsamma, ''vita'' företag inte dödas av svartjobbare. Jag undrar hur många i riksdagen som vet hur det går till där utanför egentligen, om man vet hur svårt det är för ett litet företag att få låna pengar och hur många företag som går i konkurs i onödan, tack vare att lagen är sådan att banker och staten skall ha sitt innan den i och för sig skötsamme företagaren och leverantören får sin första krona, när en kund går i konkurs. Det uppstår en dominoeffekt. Brickorna bara ramlar, i onödan. Så går vi över till arbetarpartiet Ny demokrati. Vi tycker att det skall löna sig att arbeta, och vi tycker att man aldrig skall tjäna mer än just när man arbetar. Skatten på arbete skall sänkas, och svenska arbetare skall ha ett alldeles eget personligt medbestämmande. De stora kollektivens och elefanternas tid -- facken i det här fallet -- är, hoppas vi, förbi. Folk som kan arbeta kan faktiskt tänka alldeles själva. Jobben finns i små företag som växer, i nya företag som skapas, i stora företag som stannar i Sverige och i utländska företag som kommer hit. När den socialistiska regeringen och marknaden, gudbevars, tvingade svenska industrin utomlands, skapade den svenska industrin 100 000 jobb -- fast det var utomlands. Priset på arbetslösheten är misär och lidande och dessutom ur statlig svensk synpunkt ungefär 200 000 kr. per år och person. 500 000 arbetslösa betyder årligen en kostnad på 100 miljarder kronor. Europapartiet Ny demokrati säger kanske inte riktigt detsamma som vad vi har hört här. Vi säger att EG och Europa finns. Man samarbetar redan. Tåget går, och vi måste koppla på. Men det skall inte vara som en gnällande boskapsvagn, där man hela tiden drar i nödbromsen och kräver en massa saker. I stället skall vi jobba oss fram till lokföraren och styra tåget in i framtiden. Alla som vill något, alla som tror på framtiden och tror på Sverige, vill givetvis vidare. Men det finns de som kräver och gnäller. De vill att vi skall stå kvar och kratta löv i nationalparken när tåget försvinner in i fjärran. Vad tror ni att deras barnbarn säger? ''Var ni tokiga, eller var ni bara trötta på 90-talet?'' EG är inte en fråga om kvinnofällor, snus och brännvin. EG är en fråga om framtiden, och den hanteras bäst av folk som tror på framtiden. Invandrarpartiet Ny demokrati får säkert fler röster från invandrare än Folkpartiet, och det är därför att vår politik är realistisk. Flyktingströmmmen i dag är farligt stor, större än 1989 då vi vet att vi slog huvudet i taket. Håller vi på att importera krig? Har vi redan med öppna ögon importerat religiösa motsättningar som bäddar för framtida problem? Har vi även en flyktingpolitik som våra barn skall betala? Vi menar att dessa frågor är aktuella, även om de är besvärliga. De måste upp på bordet. Folk är illa informerade. Myndigheterna är ganska kraftlösa och arbetar ungefär som på sjukhusen. Man tror att köer löser alla problem. Varför måste t.ex. hemspråksundervisningen värnas? Är det för att vi skall få fler analfabeter på svenska? Vi i Ny demokrati har inte träffat på någon invandrare som stöder hemspråksundervisningen. Men däremot gör hemspråkslärarfacket det. Priset betalas som vanligt av folk ute i landet. Notan är 1,3 miljarder kronor. Det är ofattbart, för att inte säga sanslöst. Måste Sverige ta emot fler flyktingar än något annat industriland? Förklara i så fall varför för det svenska folket. Vi vill framför allt plocka upp dessa frågor på bordet och få en konkret diskussion kring invandrarpolitiken. Den är inte bra. Alf Svensson är mycket trevlig och rolig, och jag tycker om honom, även om jag inte delar bostad med honom. Vidare har vi biståndspartiet Ny demokrati. Vi anser att man skall ge bistånd till folk, inte till regimer. Insatser skall göras där de får störst effekt. Man skall aldrig glömma bort sina grannar i biståndspolitiken. Ny demokrati föreslår också -- observera det, vi är ju inte så mycket för utredningar -- att en utredning skall tillsättas om vad svenskt bistånd har betytt för Afrika. Om det har betytt mycket, visa då det. ''Sveriges roll i Afrika'' intresserade läsare är Pierre De misslyckade projekten, och den häpnadsväckande korruptionen, måste också upp på bordet tillsammans med det direkta stöd som vi vetande, eller ovetande, lämnat till militära gerillarörelser. De har alltså fört krig med svenska folkets pengar. Mottagarländerna köper vapen för åtta gånger vår u-hjälp, allt medan levnadsstandarden i samma mottagarländer sjunker. Jag påstår att de 230 miljarder kronor som hittills skickats i väg från Sverige, har skickats i väg för att tillfredsställa ledande, en gång socialistiska, politikers önskemål. Detta har genomförts med hjälp av en olycklig blandning av inkompetens och dåligt samvete. I dag har vi en situation, i budgetunderskottens tidevarv, där barnen, den yngsta generationen, skall betala u-hjälpen. Det är fråga om ett underskott. Vi lånar, och de skall betala. Samtidigt vägrar vi att ge pengar till den äldre generationens fattigpensionärer. Tala om kedjebrev! U-hjälpens omfattning och inriktning måste helt enkelt ifrågasättas. Den är ingen helig ko. Så har vi konsumentpartiet Ny demokrati. Vi anser att det finns inget bättre än att vara kund. Därför måste det finnas konkurrens överallt. Bort med karteller och monopol, var de än finns i hela samhället. Konkurrens i vården skall ge bättre kvalitet, mer personlig service och lägre kostnader. Det är precis därför som marknadsekonomin en gång för alla slagit ut den socialistiska planekonomin. Skall vi behöva käbbla om det igen? Det är bara att åka över och kika på Ryssland. Tänk om folk blev behandlade som folk i stället för personnummer. Tänk när det blir normalt att säga: ''God morgon, fru Svensson. Tack för att ni har valt vårt sjukhus.'' Tänk! Det måste vara järnrumpornas mardröm. En annan viktig aspekt på konkurrensen är, att om den fanns med i hela livsmedelssektorn, tillverkningen och distributionen, skulle kostnaderna kunna sänkas med 8 000--10 000 kr om året för en barnfamilj. Det motsvarar 30 000-- 40 000 kr. brutto i löneförhöjning, med arbetsgivaravgifter och allt. Vilka möjligheter det finns, om man bara slutar att bita sig fast i bordskanten! Pensionärspartiet Ny demokrati säger att kedjebrevsekonomin inte höll. Folk lurades av ATP:n. ATP-systemet måste läggas om. Men vi säger också att ingen skall behöva leva under existensminimum. Det är en skandal att det finns fattigpensionärer. De fick en utredning i present. Jag har ett förslag om en bättre present: halva partistödet som går till Sveriges politiska partier, 500 milj.kr. per år. Skulle det inte kännas skönt för alla politiker att ge? Att giva är, som bekant, saligare än att taga. Pensionärer skall givetvis inte bestraffas om de har varit kloka nog att spara under sin verksamma tid. Inte heller skall deras arbetsinsatser straffas. Pensionärer är en tillgång. Det gäller allting. Man skall se till att det finns möjligheter och tillgångar. I barnomsorgen finns många intressanta varianter. Barn tycker om gamla, och gamla förstår sig på barn. Mina barnbarn tycker väsentligt bättre om mig än vad Bengt Westerberg tycker om mig. Det hela har med ålder och visdom att göra. Ungdomspartiet Ny demokrati ser möjligheterna och vill göra något för framtiden. Vi vet att ungdomsarbetslöshet är bland det värsta som finns. Därför måste den till varje pris undvikas. Vi har arbetat hårt för det, och det känner kammarens ledamöter till. Vi vet också att ungdomar måste lära sig något och att skolan måste bli bättre. Det skall ställas högre krav på lärarna, eleverna och föräldrarna -- och den ljusnande framtid är vår. Alla tjänar på kvalitet och kvalitetskrav på högre utbildning. Tänk på att vi nu försörjer våra ungdomar. Snart är det tvärtom, och då är det bäst om de kan något. Slutligen vill jag säga något om populistpartiet Ny demokrati. Populisterna i Ny demokrati kommer att fortsätta att försöka uttrycka sig så att folk förstår. Vi är väl medvetna om att detta är besvärande inom politiken och högst opassande. Politik skall uttryckas på ett sätt som endast politiker förstår -- och knappt det. Vi kommer också att fortsätta att vara populister i bemärkelsen att vi tar upp frågor som folk ställer sig och problem som folk vill att riksdag och regering skall lösa. Vidare har vi ölbackarna. Allting kan beskrivas och förklaras med ölbackar. Livet är faktiskt att stapla ölbackar -- om man har fantasi och vågar tro på bilder.

Fru talman! Görel Thurdin och Ian Wachtmeister är svåra att debattera med, men på helt olika sätt. Jag föredrar Görel Thurdin i det fallet. Om man går in i ett alldeles särskilt yttrande av Ian Wachtmeister ser man ihåligheten, t.ex. när Ian Wachtmeister nu säger att han inte har träffat några invandrare som vill ha hemspråksundervisning. Men hemspråksundervisningen är frivillig. Om det inte fanns några invandrare som ville ha hemspråksundervisning, skulle den inte kosta ett öre. Då skulle Ian Wachtmeister omedelbart bli bönhörd. Men han vänder sig inte till invandrare, utan han vänder sig till fördomar hos andra som inte förstår värdet av hemspråksundervisningen. Finns det något positivare när man kommer över till Förenta staterna än att träffa våra utvandrare där, som fortfarande behärskar det svenska språket. Detta är tyvärr inte något enstaka exempel. Vi i Ny demokrati kommer från verkligheten, säger Ian Wachtmeister. Ja, greve Wachtmeister kommer från sin verklighet och har sin uppväxt, sin bakgrund och sina erfarenheter. Jag kommer från min verklighet, med min uppväxt, med mina erfarenheter och min bakgrund. Jag vet vad det vill säga att leva under knapphet, vad en klassindelad skola betyder om man lever på fel sida och vad social och ekonomisk otrygghet innebär. Det var bl.a. detta som gjorde att jag blev socialdemokrat. Jag förstår att Ian Wachtmeister valde en helt annan väg. Ny demokrati vill ju verkligen riva ner mycket av det vi har byggt upp. De säger att de vill ta bort 200 miljarder kronor från statsutgifterna. Då ryker mycket av äldreomsorgen, barnomsorgen, skola och bistånd. Det kan inte döljas med aldrig så smaskiga argument, aldrig så många ölbackar eller aldrig så tarvliga påhopp på den svenska demokratin. Det kan heller inte längre döljas att Ny demokrati är regeringen Bildts bästa stöd. Men därmed har ju också Ny demokrati ett ansvar för mycket av det Ian Wachtmeister angrep här och som han raljerade över, t.ex. arbetslösheten, den dåliga tillväxten, orättvisorna och otryggheten. I realiteten är han en del av detta regeringsunderlag. Ny demokrati är trots alla anspråksfulla uttalanden om att man står över, eller rättare sagt vid sidan av, partipolitiken ett parti som helhjärtat och med större engagemang än något annat parti ägnat sig åt taktikspelet. I själva verket har vi aldrig upplevt maken till parti i Sveriges riksdag i det avseendet. Jag har varit här ganska många år, så jag tror att jag är ett sanningsvittne på den punkten.

Fru talman! Jag debatterar gärna med Ingvar Carlsson. Det var detta som Lars Tobisson ville undvika av något grumligt skäl. De invandrare som inte vill ha hemspråksundervisningen behöver inte heller ha det. Jag vill bara tala om för Ingvar Carlsson att vi nu talar om statlig och kommunal hemspråksundervisning. Studiecirklar och egna initiativ skall givetvis backas upp på allt sätt. Vi är inte emot det på något sätt. Men hemspråksundervisningen är grotesk. Det finns inget liknande i andra länder. Vi kanske skulle lära oss någonting av det. Man kan fråga sig om 2 200 danskar och 1 300 norrmän behöver hemspråk. Det fick de 1990. Tänk om vi kom till Norge och sade: ''Jag skall be att få hemspråk i svenska.'' ''Da må du fare hjem igjen'', skulle de säga då. Detta är löjligt alltihop. Det är sådant vi vill påtala. Ni som biter er fast och skall försvara alla dumheter ni hittat på förut, rusar ju bara in i en återvändsgränd, vare sig ni tar er dit på den ena vägen, den andra vägen, den tredje vägen eller den enda vägen. Sedan har vi återigen konstaterat att jag är greve, vilket är mycket trevligt. Under valrörelsen var jag en galen greve. Nu är jag bara greve. Det intressanta är att året är 1992, och mina privilegier utsträcker sig till att bli avrättad med svärd. Jag vet att Ingvar Carlsson gärna skulle bistå med det. Vad är det då i min bakgrund, utöver detta, som skiljer mig från Ingvar Carlsson. Det är att jag har jobbat ute i näringslivet. Jag har även varit grovarbetare. Det du, Carlsson! Jag har varit ingenjör, säljare, exportchef, marknadschef och verkställande direktör för stora bolag. Jag har startat egna företag, jag har i dag 100 anställda, och jag har sålt, exporterat och sprungit omkring i alla möjliga olika länder. Jag blev politiker för ett år sedan. Detta skall vi då jämföra med den politiska klassens broilers som växer upp i SSU. Det är det systemet vi attackerar. Jag förstår att det känns, eftersom ni inte kan göra något åt det. Det är för sent. Mitt förslag är att man skulle få sitta maximalt sex år i riksdagen. Då skulle det hela tiden komma in nytt folk här. Då skulle det bli kul, tror jag. Det skulle tvinga in folk från verkligheten. Sedan kom de 200 miljarderna fram igen. Den förfärliga siffran som TV, radio och tidningar är upphetsade över. Här kom gänget som inte kunde räkna. 200 miljarder var förfärligt. Det var 200 miljarder på sex år. Det handlade om att få ner skattetrycket från 57 % av BNP som det var då, till 47 % i dag. I dag är det för övrigt 52 %. I Europa har de 40 %. Är de inte riktigt kloka där ute då, enligt Ingvar Carlssons uppfattning? Sedan är jag Bildts stöd. Jag avvaktar i vanlig spänning, eftersom vi brukar ha en debatt om vem jag är, var jag är, hur jag mår osv. Han brukar förklara det. Vi tar väl det sedan. Vi står litet grand vid sidan av det hela av ett enda skäl, nämligen att vi är nya här. Det behövs många nya här.

Fru talman! Det är skönt att vara tillbaks i manegen, efter det att den har krattats av Lars Werner. Tala inte om cirkus med oss! Vi har ett stort problem på den fronten, eftersom riksdagsman Karlsson i Skara för en evig strid med ägaren av Cirkus Scott. Utgången är oviss, men stora belopp är inblandade. Lars Werner och jag är stöd för andra, och vårt gemensamma problem är att ingen av dem som vi stödjer vill säga öppet att man vill ha oss. Även politiker och politruker har silversked i handen, såsom jag påstods ha. Skillnaden är den att visserligen en och annan kan vara född med silversked i handen, men hela Östeuropa var fullt med sådana som hade silverskedar, tagna från andra. Jag skulle alltså inte kunna känna solidaritet med andra. Jo, det kan jag, djupt och personligt. Men jag känner inte elefanternas solidaritet, den som säger: Nu skall du vara solidarisk med oss. Om du arbetar skall du vara solidarisk med LO, och om du är hyresgäst någonstans skall du vara solidarisk med hyresgästföreningen. Sådan solidaritet betyder egentligen att man skall hålla tyst. Även det korporativa Sverige måste bort, precis som det feodala Sverige. Det är nu 1992. Är man livstidspolitiker är det inte så lätt att hålla reda på åren, om det är 1882 eller 1992. Men det är 1992, och statarsystemet avskaffades 1945. Om man nu skulle försöka köra i gång det igen, föra en diskussion om det, och återföra klasskampen, tror jag du är ''rökt'', Werner! Det som nu pågår är att Sarajevo systematiskt skjuts sönder -- det tog Lars Werner upp -- av kommunister. Det kan inte vara särskilt roligt för svenska kommunister, även om man har tappat den ena bokstaven efter den andra, och nu kanske tappar den sista, den enda bokstav som jag tycker är bra i partiet, nämligen W, för Werner. Det är dessa kommunister som nu ödelägger sitt eget land. Det är de som har fördärvat miljön i hela Europa, och detta är något alldeles fruktansvärt. Observera i detta sammanhang att vi faktiskt indirekt stöder de serber som utför dessa dåd genom att ta emot deras bussar med vilseledda betalande kosovoalbaner, som köpt biljett till Ystad. Det är i sanning en grym värld. Lars Werner nämnde sänkt skatt. Det är bra, eftersom det ger fler jobb. Kom ihåg det. Riktiga välståndsskapande jobb är det viktigaste för oss, som jag förut sade. Ner med ungdomsarbetslösheten, och skapa riktiga jobb! Och det skall vara jobb i industrin och i näringslivet. Alla kan inte lämpligen jobba på länsstyrelsens miljörotel, som det var förra gången man ryckte till i det politiska livet år 1968.

Fru talman! Jag tycker faktiskt att det är litet löjligt att tala om min bakgrund. Det handlar inte om det i den här debatten. Året är 1992, och de som valde in Ny demokrati i Sveriges riksdag var en blandning av precis den sorts folk som Lars Werner så gärna vill tala om och göra sig till tolk för. Det har statistiken visat, och det verkar som om antalet ökar. Jag tror att det beror på att de vet att vårt engagemang är äkta.

Fru talman! Låt oss efter denna uppvisning av Cirkus Werner och Wachtmeister återvända till verkligheten. Det gångna året har varit ett förändringens år för Europa i dess helhet, och inte minst för Sverige och svensk politik. Sasmmanbrottet för det socialistiska system som dominerat och styrt i halva Europa under snart ett halvt sekel är nu totalt. Socialismen och kommunismen har förpassats till historiens skräpkammare. Men den börda de lämnat efter sig är tung. Halva Europa står med en förödd ekonomi, med en förstörd miljö och med ett delvis förgiftat samhällsklimat. I det ekonomiska sammanbrottets spår ser vi nu hur de sociala problemen tornar upp sig och hur rikserna för nya motsättningar blir allt större. Samtidigt som den röda fanan halades i Moskva, undertecknades i Maastricht ett avtal mellan tolv europeiska stater om att bygga vidare på det så framgångsrika samarbetet inom EG. Mellan sammanbrottet i Moskva och överenskommelsen i Maastricht finns ett klart och tydligt samband: det är bara genom ett utbyggt samarbete mellan de olika europeiska nationerna som vi kan klara av att möta alla de utmaningar som följer i det socialistiska sammanbrottets kölvatten. Fru talman! För mig handlar det europeiska samarbetet ytterst om freden och om friheten. Så var det när detta samarbete först tog form efter världskrigens förödelser på den europeiska kontinenten, och så kommer det åter att bli när nu på 1990-talet frågan om den europeiska framtiden åter ställs på dagordningen. Att säkra freden är i dag inte i första hand en militär fråga. Att säkra freden är i dag främst en fråga om att säkra den politiska demokratin, att säkra den fria marknadsekonomin och att säkra förutsättningarna för social och ekonomisk utveckling i Europa i dess helhet. Det kan bara göras i samarbete. När det europeiska samarbetet nu byggs ut, handlar det därför om att försöka säkra freden och friheten i Europa för kommande generationer. Det är lätt att inse vad som skulle hända, om vi i stället för att stärka det europeiska samarbetet nu skulle försvaga det. Utvecklingen skulle gå bakåt mot en tid där nationalstat stod mot nationalstat, där gränser åter börjat resas mellan nationer och individer. I ett sådant Europa skulle freden åter vara i fara. Den danska folkomröstningen om Maastrichtfördraget har visat EG-samarbetets i grunden demokratiska karaktär. Varje nytt steg på samarbetets väg kräver godkännande från vart och ett av de deltagande länderna. Danmark kan förvisso inte hindra Portugal eller Holland att gå vidare om de så vill -- det vore en orimlighet -- men ingen kan heller tvinga Danmark att gå med på någonting som Danmark i demokratisk ordning inte accepterar. För mig är det en självklarhet att avtalet i Maastricht innebär ett bättre europeiskt samarbete. Det är ett framsteg att man nu kan fatta majoritetsbeslut om miljöfrågor. Det är ett framsteg att vissa sociala frågor har kommit in i det europeiska samarbetet. Det är ett framsteg, även om det utrikespolitiska och säkerhetspolitiska samarbetet i allt väsentligt förblir av mellanstatlig karaktär, att också detta samarbete stärks i ett Europa där detta så tydligt behövs. Jag är övertygad om att Europa går mot ett fördjupat samarbete. Det kommer gradvis att få formen av en federation av nationer där decentralisering och närhet kommer att bli allt viktigare. Det blir en federation av självständiga nationer och självständiga regioner. Det blir ett mångfaldens och möjligheternas Europa. Till detta samarbete kommer allt fler att vilja ansluta sig. Redan i dag är kön som bekant lång. För mig är det en självklarhet att vi måste sträva efter att Sverige skall tillhöra kärnan och motorn i detta nya europeiska samarbete. Hur Danmark kommer att hantera den fråga som uppstått efter folkomröstningen är det Danmarks sak att avgöra. Ett är dock klart: det finns en mycket bred opinion i Danmark för att man i detta nya läge skall försöka att vara med om så mycket av samarbetet som över huvud taget går. Det är en illusion, och en farlig sådan, att tro att Danmark sagt eller skulle vilja säga nej till EG. Vår Europapolitik kommer vi att föra vidare. För Sverige handlar det under de närmaste åren om att antingen bli en randstat till detta nya samarbete eller att fullt ut som individer eller som nation få rösträtt och inflytande i detta nya Europa. Därmed är det i grunden inte bara en fråga om Europas fred och frihet, utan också om vår eget folkstyre. Vårt folkstyre har sin lokala, regionala och nationella dimension. Här har vi vår självklara rösträtt. Nu handlar det om att också ge vårt folkstyre dess europeiska dimension. Att säga nej till det vore att amputera vårt folkstyres möjligheter att utöva inflytande också på vår egen framtid. Folkstyret får faktiskt inte göra halt vid nationsgränserna. Vi vill ha rösträtt i det nya europeiska samarbete som nu byggs upp. Fru talman! Det gångna året har varit ett förändringens år i svensk politik. Sällan har så mycket av så stor betydelse skett på så kort tid som under detta år. För ett år sedan var det inte många som trodde på oss när vi talade om inriktningen på att bilda en fyrpartiregering. De som möjligen gjorde det trodde knappast att det skulle gå att få någon politik ur en sådan. De som möjligen trots allt trodde att detta skulle vara möjligt, trodde nog aldrig att vi skulle kunna få parlamentariskt stöd för den. Men nu vet vi. Splittringsspekulanterna och dysterkvistarna har fått bita i gräset, och de har fått göra det gång på gång. Vi bildade regering. Vi lade fram ett starkt program och det ena förslaget efter det andra för riksdagen. På det stora hela taget har vi också fått riksdagens majoritet med oss på våra förslag. Det innebär att vi har inlett den förändring och förnyelse av Sverige som det är vår politiska uppgift att genomföra. Vi har tydligt satt kursen i Europapolitiken. Vi har visat på den enda väg i den ekonomiska politiken som är möjlig om vi skall få tillbaka tillväxten, jobben och tryggheten i välfärden. Vi har påbörjat valfrihetsrevolutionen i välfärdspolitiken. Det gäller barnomsorgen, där vårdnadsbidraget kommer. Det gäller sjukvården, med husläkarförslaget, som också det kommer. Vi har visat styrkan i en miljöpolitik som tror på internationellt samarbete, tillväxt och teknik. Vi är pådrivande i Rio, och vi har varit pådrivande i den internationella debatten om säkerheten i de sovjetiska kärnkraftverken. Till dessa fyra huvuduppgifter kan läggas så mycket mera. Vi har avvecklat de eländiga löntagarfonderna. Vi stärker nu ägande, företagande och forskning. Vi har inlett spridningen av ägandet till de statliga företagen. Privatiseringen av SSAB ser ut att bli en stor succé. Vi har efter år av hattande och dattande äntligen fått ett försvarsbeslut. Vi har klart visat kursen när det gäller arbetet med att successivt se till att vi får Europas bästa skola. Nu kommer föräldrar och elever att kunna ställa kvalitetskrav på skolan och välja den skola som de tycker är bäst. Vi har gett glesbygden och inte minst Norrlands inland nya möjligheter med sänkta löneskatter och sänkt turistmoms. Vi har börjat avskaffa den automatiska halvtidsrabatten på de flesta fängelsestraff. Vi har skärpt attityden mot narkotikabrott och annan brottslighet. Vi har dragit i gång byggande av vägar och järnvägar för ca 12 miljarder kronor fram till början av nästa år. Det är en flerdubbling i förhållande till under tidigare år. Vi har med förslaget om ungdomspraktik för 40 000 tjejer och killar som annars skulle riskera arbetslöshet visat på nya grepp också i arbetsmarknadspolitiken. Det har inte varit några långbänkar eller rosornas krig. Vi har visat att vi vill och att vi kan genomföra den politik som vi har gått till val på och den politik som vi har bildat regering på. Fru talman! Det gäller inte minst i den viktiga ekonomiska politiken. Ny statistik ger nya besked om hur Sverige har halkat efter andra länder under de senaste decennierna. Under de senaste åren har vi halkat efter alltmer. Vi har gått från låg tillväxt till ingen tillväxt alls och därefter till negativ tillväxt. Utvecklingen var förvisso usel under 1989 och 1990. Den vändpunkt som vi såg under 1991 var en vändpunkt nedåt. 1991 blev ett av de allra sämsta åren för svensk ekonomi på mycket länge. Vi fick minskad produktion, kraftigt ökad arbetslöshet, påtaglig industriell utslagning och sjunkande investeringar. Så här kan det bara inte fortsätta. Det säger sig självt att den politik som gav oss dessa allvarliga problem är den politik som har sämst förutsättningar för att ta oss ur den. Det är misslyckandet för den tredje vägens ekonomiska politik som vi nu ser konsekvenserna av. Det är den som bär ansvaret framför allt för den tragiska sysselsättningskrisen. Vi har avvisat de vägar som har prövats förr och som vi vet leder fel och till misslyckande. Vi kan inte subventionera och socialisera näringslivet och företagen ur krisen. Vi kan inte devalvera oss ur våra problem, vilket man har försökt göra tidigare. Vi kan inte heller bara blåsa på med offentliga utgifter och satsningar, eftersom detta leder till ökade underskott med ökade räntor eller ökade skatter med nedpressad tillväxt, och sannolikt till både det ena och det andra. Vi måste helt enkelt se till att Sverige åter blir ett land för företagande, nysatsningar och investeringar. Lyckas vi inte med detta, kommer vi i det längre perspektivet inte att lyckas med så mycket annat heller. De utredningar som har presenterats, långtidsutredningen, visar på mycket goda tillväxtmöjligheter för Sverige, om man följer den enda vägen som vi har lagt fast. Redan nu ser vi hur de flyttlass som under de socialdemokratiska åren förde investeringar, kunnande och kapital ut ur Sverige nu återvänder hem. Europa i all ära, men det är i Sverige som de svenska framtidssatsningarna skall ske. Nu ser vi hur det håller på att bli möjligt igen. Det är utomordentligt tillfredsställande. De sänkta skatterna på företagande och sparande betyder mycket för detta. Det är dessa sänkta skatter som kan ge oss nya jobb, bättre tillväxt och därmed faktiskt på sikt också bättre inkomster till staten. Den ekonomiska politiken kräver förvisso uthållighet och styrka. Den kräver att vi står emot lättsinnets olika sirénsånger. Ingvar Carlsson har nyansrikt kallat regeringen för en ''nationell katastrof'' och finstämt sagt att det nu förbereds en ''slakt på daghem, skolor, fritidshem och åldringsvård.'' Han hävdar nu dessutom att Sveriges ekonomi är att jämställa med ett träsk, även om jag förstår att Ian Wachtmeister säger att det är han som har hittat på även denna finstämda formulering. Det är sanslösa och grovt demagogiska beskyllningar som säger mer om det intellektuella tillståndet i socialdemokratin än om det ekonomiska och sociala tillståndet i Sverige. Det alternativ som Socialdemokraterna står för saknar varje form av realism -- det är höjda skatter, det är höjda skatter, det är höjda skatter och det är höjda skatter. Det är fråga om 14 miljarder kronor i högre skatter nästa år. Det är en skattechock som skulle bromsa alla möjligheter att få tillbaka tillväxt och sysselsättning. Det förtroende för Sverige som ett framtidsland för investeringar och satsningar som nu så tydligt börjar återvända skulle bokstavligen försvinna sekundsnabbt med den typ av skattechock som socialdemokratin ordinerar. Den uppgång som avtecknar sig för exportindustrin -- vi har fått nya belägg för det i dag -- och för små och nyföretagsamhet skulle också äventyras. Med denna politik skulle vi riskera att hamna i en nedåtgående spiral av flyende investeringar och ökande arbetslöshet. Fru talman! Det gångna året har varit ett förändringarnas år. Och de förändringarna pekar framåt. Vi har betydande ekonomiska svårigheter. Vi visste det och vi sade att talet om vändpunkten var felaktigt och falskt. Vi har aldrig lovat annat än en politik som ger resultat på sikt. Vi har aldrig lovat snabba lösningar, enkla klipp eller tillfälliga framgångar. Vi lovar varaktiga och bestående resultat. Vi har lovat att genomföra den politik som vi gick till val på -- den politik vi formade regeringsprogrammet på. Under detta år har vi visat att vi kan det. Vi kan i dag säga att Sverige äntligen är på rätt väg in i 90-talet med dess rika möjligheter.